Herr talman! Kammaren debatterar i dag arbetsmarknadsutskottets årliga stora betänkande om arbetsmarknadspolitiken för kommande budgetår. Det är ett stort betänkande, och det är stora anslag som det handlar om. Det har varit tyst, herr talman, i debatten kring arbetsmarknadspolitiken under rätt lång tid. Det har det varit i ljuset av en viss förbättring av läget på arbetsmarknaden, och det har det också varit i ljuset av en rätt kraftfull revidering från socialdemokraternas och regeringens sida vad gäller inriktningen av den faktiska arbetsmarknadspolitiken.

Vi kan konstarera att vi har haft en viss ökning av industrisysselsättningen, herr talman. Men det faktum som påstås framstå av t.ex. AKU-undersökningarna är inte fullt så positivt om man går tillbaka och tittar i nationalräkenskaperna där det också redovisas siffror över utvecklingen vad gäller industrisysselsättningen. Enligt AKU har industrisysselsättningen sedan 1984 ökat med 4,3 70 — ungefär 40 000 nya industrijobb. Och det är naturligtvis bra. Det är dessa siffror som vi normalt får höra när regeringen redovisar sitt fögderi. Går vi däremot till nationalräkenskaperna och tittar, herr talman, ser läget helt annorlunda ut. Där kan vi konstatera att ökningen av antalet industrijobb bara har varit 0,4 20 — 3 000 industrijobb. Då kan man fråga sig, herr talman: Vilka av dessa siffror är riktiga? Både AKU:s siffror och siffrorna i nationalräkenskaperna innehåller naturligtvis en viss grad av osäkerhet, eftersom AKU är en urvalsundersökning och givetvis har felmarginaler och eftersom nationalräkenskaperna inte till alla delar alltid ger en exakt bild av utvecklingen. Men vad de olika siffrorna ändå talar om för oss är att vi inte skall vara så säkra på att det är just AKU:s siffror som är riktiga. Vi skall inte vara så säkra på att vi de facto har haft en så stark utveckling när det gäller antalet industrijobb som vi kanske har trott. Och framför allt skall vi inte vara så säkra på att vi har en långsiktig styrka i den här utvecklingen framöver. Jag skall återkomma till denna problematik litet senare i mitt anförande. Tittar vi på andra delar av arbetsmarknaden kan vi också konstatera att vi har stora kvarstående problem. Situationen för ungdomarna t.ex. har inte förbättrats särskilt mycket, trots en hygglig utveckling i ekonomin och trots mycket stora arbetsmarknadspolitiska ansträngningar. Ungdomar mellan 20 och 24 år har ett utomordentligt besvärande arbetsmarknadsläge, och ungdomar under 20 år befinner sig fortfarande i ungdomslagens grottekvarn. Varför har då inte den förbättrade ekonomiska utvecklingen gett positiva effekter också för framför allt ungdomarna mellan 20 och 24 år? Det borde den ju faktiskt ha gjort. Det handlar ju om ungdomar i en ålder som borde vara attraktiva på arbetsmarknaden när industrin växer och när ekonomin går bra. Jag tror, herr talman, att förklaringen till detta helt enkelt är att vinu = Prot. 1986/87:94 ser de litet mer långsiktiga effekterna av ungdomslagen och vad ungdomsla 25 mars 1987 gen och den filosofin för att ta hand om ungdomarna faktiskt för med sig. Nu ser vi den sista fasen i den process som vi, när vi som mest debatterade ungdomslagen här i kammaren, kallade för en terapikedja. Herr talman! Detta har även regeringen insett, trots att den inte säger det. Regeringen försöker gradvis att minska betydelsen av ungdomslagen genom att t.ex. införa inskolningsplatser. Faktum kvarstår ändå, herr talman, nämligen att många ungdomar har fått betala ett utomordentligt högt pris för den arbetsmarknadspolitik som socialdemokraterna har fört sedan de återkom i regeringsställning. Utöver detta, herr talman, ser vi också att växande grupper människor som är äldre än dessa ungdomar, fastnar i den arbetsmarknadspolitiska processen. Större och större andelar av de arbetslösa är arbetslösa längre och längre tid. Den regionala fördelningen av arbetslösheten är utomordentligt oroande. Och vi ser att den arsenal av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi traditionellt använder i Sverige är praktiskt taget effektlös så fort situationen på arbetsmarknaden går utöver de problem och de ramar som arbetsmarknadspolitiken en gång i världen designades för att motarbeta. De olika arbetsmarknadspolitiska medlen fungerar säkert alldeles utmärkt i Stockholm och Göteborg eller i Malmö och Lund, dvs. i de expansiva områdena. Men hur fungerar den i Gävleborg, och hur fungerar den i Norrbotten, dvs. i de s.k. lågtrycksområdena? Jo, där är det fortfarande samma långsiktiga, men ändå för den enskilde individen, mycket osäkra och kortsiktiga omhändertagande som sker. Där är arbetsmarknadspolitiken fortfarande i stort sett effektlös när det gäller att föra människor från arbetslöshet ut på den öppna arbetsmarknaden till de riktiga jobben. Det är i och för sig alldeles utmärkt, herr talman, att den enskilda människan har en försörjningstrygghet. Men för människor som ställs utanför arbetsmarknaden handlar det inte i första hand långsiktigt om att ha försörjningstrygghet, utan det handlar om att se en chans att komma tillbaka ut på den riktiga arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta, herr talman, skall vi förts och främst försöka se till att så få människor som möjligt drabbas av arbetslöshet. Vi måste gå till grunden och söka förklaringarna till att vi har ett besvärande arbetslöshetsproblem att hantera. I ljuset av denna problematik hamnar vi utanför den normala arbetsmarknadspolitiken och hamnar på områden som skattepolitik. Varför gör vi det? Jo, av det enkla skälet att en av huvudförklaringarna till att vi har en förhållandevis svag arbetsmarknad i Sverige är en skattepolitik, som driver fram en lönekostnadsutveckling som de facto direkt motverkar möjligheterna att skapa tillräcklig expansion på arbetsmarknaden. Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Vi måste ändra på det, vilket också regeringen och socialdemokraterna har förstått. Det har tagit sig olika uttryck. Vi har fått t.ex. SAMAK-rapporten, där man pekar på problemen och pekar på en väg ur dem, som tyvärr fortfarande baseras på tron att man via centralstyrning och ännu mer politisk inblandning skulle få kontroll över utvecklingen. Vi moderater tror inte att det är möjligt. Vi har tillräckligt lång erfarenhet 5 av vad en centraliserad och delvis kraftigt politiserad inblandning i avtalsmarknaden har inneburit. Det har inneburit att Sverige under lång tid haft en lönekostnadsutveckling som direkt har varit arbetslöshetsskapande. Det råder brist på tillväxt på vår arbetsmarknad. Sverige var under lång tid —- vi trodde det i alla fall — hjälpt av en kraftig expansion i den offentliga sektorn. Sysselsättningsexpansionen i den offentliga sektorn hjälpte till att hålla arbetslösheten låg i vårt land. Många trodde att det var frid och fröjd. Vad som i själva verket skedde, herr talman, var att den kraftiga expansionen, den skattefinansierade sysselsättningsökningen, dolde de faktiska problem vad gäller tillväxtkraft i den svenska arbetsmarknaden som vi hade redan i slutet av 60-talet och början av 70-talet. I dag ser vi problemen öppet och tydligt. Vi har en monopoliserad tjänstearbetsmarknad, som inte förmår att finansiera sig till en tillväxt, som är så kraftig att vi kan tillfredsställa den växande efterfrågan på arbete. Vi ser att den monopoliserade tjänstearbetsmarknaden de facto direkt är ett hinder för den privata tjänstesektorns tillväxt. Det här kan vi inte fortsätta med. Vi måste skapa ett system med regler och ramar för tjänstesektorns utveckling, som gör det möjligt för den här sektorn på arbetsmarknaden att växa lika snabbt som tjänstearbetsmarknaden gjort i andra länder. Vi har också utbildningens betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden.

Under senare år har vi främst koncentrerat oss på utvecklande av system för yrkesutbildning i Sverige. Det harlett fram till att även socialdemokraternainsett att det finns behov för det. Man tillsatte den s.k. ÖGY-utredningen. Man trodde, och vi trodde, att vi nu äntligen skulle kunna få ett system för praktisk yrkesutbildning, som faktiskt skulle kunna bidra till att hålla arbetslösheten på andra sidan tröskeln. I takt med att utredningarna presenterat sina resultat och olika delar av samhällsapparaten har gett sina reaktioner är det med mycket stor oro som vi ser fram mot vad som faktiskt skall hända.

Vad gäller den framtida praktiska yrkesutbildningen kan man konstatera i dag att den förlängning i tid, som den kommer att innebära, faktiskt kommer att ägnas mest åt ännu mer allmänteoretisk utbildning. Det kommer inte att lösa vare sig ungdomarnas möjligheter att lättare ta sig in på arbetsmarknaden eller industrins och arbetsgivarnas möjligheter att lättare rekrytera arbetskraft. Och nu kommer reaktionerna. Vi kan läsa i tidningar att industrin inte kan vänta längre. Industrin tror inte på den förändringen. Volvo i Göteborg satsar 4 milj.kr. på att få till stånd en utbildning som de facto är avpassad för industrins behov. Allan Larsson, chefen för AMS, säger att yrkesutbildningssystemet är en av huvudorsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten och att problemet måste lösas. Jag förstår att han inte har några synpunkter på hur det skall gå till. Ändå är det ett utomordentligt bra tecken på att förtroendet för den förändring som skall komma inte är särskilt stort. Herr talman! Situationen just nu på arbetsmarknaden är enligt AKU statistiken rätt så bra. Regeringen och Anna-Greta Leijon är nöjda, kanske litet missnöjda med att det inneburit att det inte blir så mycket arbetsmarknadspolitisk debatt. Men tittar vi något framåt, ser vi att grundproblemen, som vi fortfarande har kvar, riskerar att leda till att vi mycket snart kan få en utomordentligt svår situation på arbetsmarknaden. Om Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna bara lyfte blickarna litet framåt, stängde av skrytvalsen och var beredda att diskutera de faktiska bekymmer och de potentiella problem som finns inbyggda i den nuvarande situationen, skulle Anna-Greta Leijon mycket lättare få den rejäla sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiska debatt som det sägs mig att hon så gärna vill ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkanden 10 och 11.
Herr talman! Bakom det stora anslaget på nära 20 miljarder kronor till arbetsmarknadspolitiken finns en bred uppslutning — detta sagt trots de många särmeningarna och ett stort antal reservationer. Svensk arbetsmarknadspolitik har under modern tid fått ett brett stöd i riksdagen. Särskiljande blir framför allt var de olika partierna lägger tyngdpunkten i den arbetsmarknadspolitiska arsenalen. Ett genomgående drag i detta betänkande är att regeringspartiets företrädare ser de positiva sidorna i förtröstan att det skulle finnas något slags genomtänkt politisk filosofi från kanslihuset, medan oppositionen lyfter fram de svårigheter som uppenbart väntar runt hörnet. För folkpartiets del hävdar vi att full sysselsättning måste vara det högst prioriterade målet för den ekonomiska politiken. Den offentliga sektorn, med expansion under 1970-talet, kan nu inte expandera i den takt som skulle krävas för att skapa de nya jobben. Därför måste tillskotten av ny sysselsättning skapas på den enskilda sektorn. Det krävs ett näringsvänligt klimat som stimulerar framtidstro och företagande, till förmån för både nyföretagande och expansion av redan existerande företag. Sannolikt kommer den framtida sysselsättningsökningen att finnas inom enskild tjänstesektor. Därför är det ett viktigt inslag i vår sysselsättningspolitik att stimulera konkurrens och nytänkande inom hela tjänsteproduktionen. Först kan vi konstatera att någon full sysselsättning inte existerar. Trots den goda konjunkturen ligger vi konstant på långt över 100 000 öppet arbetslösa. Den ökade strukturella arbetslösheten märks tydligt när man studerar utvecklingen för olika delgrupper på arbetsmarknaden. Försämringen jämfört med 1979 80 ökat från ca 3 1/2 9; till drygt 6 96. För 55-64-åringarna har den ökat från ca 1,6 Yo till 3,2 90. I båda fallen rör det sig om en fördubbling av arbetslösheten. Jämför vi då de båda konjunkturtopparna, å ena sidan 1979/80 och å andra sidan 1986, visar det sig att vi vid den första tidpunkten hade ungefär 1,9 90 i öppen arbetslöshet, jämfört med 2,7 90 under förra året. Det innebär alltså, herr talman, att den öppna arbetslösheten är en halv gång högre än i en tidigare motsvarande konjunktur. Därtill har arbetslösheten ändrat karaktär genom att långtidsarbetslösheten är mer påtaglig nu. Socialdemokraterna i utskottet anför i sin majoritetsskrivning att arbetsmarknadspolitiken inte ensam kan svara för den fulla sysselsättningen, och så åberopar de de ekonomiska och politiska insatserna, en aktiv näringsoch industripolitik, bostadspolitik m.m. Ja, i denna analys är vi i stort sett överens. Arbetsmarknadspolitiken kan inte bli annat än ett viktigt komplement till den förda politiken på främst ekonomins och näringspolitikens område. Sedan kommer en socialdemokratisk applåd för den förda regeringspolitiken, och så säger man: ”Som en följd av denna politik har läget på arbetsmarknaden successivt förbättrats.” Det är fel. Arbetsmarknadsläget har under den socialdemokratiska regeringsperioden försämrats. Så småningom kommer också utskottsmajoriteten med ett erkännande om en sådan tanke genom att tillstå att arbetslösheten enligt svenska mått är alltför hög. Det är helt rätt. Den har aldrig varit så hög i en liknande god konjunktur. Vidare säger man: ”De regionala skillnaderna är också otillfredsställande.” Även det är en korrekt iakttagelse. Men utskottsmajoriteten stannar med ett konstaterande, och vill man finna någon viljeyttring får man gå till reservation 1, där vi från oppositionens sida slår fast att det är viktigt att åstadkomma en regionalt balanserad utveckling inom landet. Det är angeläget med en mer decentraliserad samhällsstruktur där balans råder mellan olika regioner. Uppnås inte detta skapas stora problem, inte bara i glesbygderna utan också i storstadsområdena. Tillväxtens betydelse talas det alltför litet om i de socialdemokratiska texterna, men det är helt nödvändigt att göra det, herr talman, om vi skall undvika att arbetslösheten stiger ytterligare. Det krävs en bättre tillväxt om vi skall få ned den i dag alltför höga arbetslösheten. Det är också viktigt att vi främjar en rörlighet på arbetsmarknaden och en förstärkt utbildning på flera nivåer. På dessa punkter finner man en helt annan framförhållning i de många reservationerna än i utskottets majoritetstext. Till yttermera visso kommer regeringens ekonomiska politik — när det gäller att redan nu inteckna en del av utrymmet i nästa års lönerörelse — att försvåra arbetsmarknadssituationen. Samtidigt finns det en överdriven skepsis från socialdemokratiskt håll mot att man lokalt kan hitta nya framkomstvägar för att stimulera tillväxt och löntagarnas utbyte. Jag tänker då på andel-i-vinst-system, där regeringen gör allt för att stoppa en positiv utveckling som nu är på gång på så många håll i landet. Oviljan från socialdemokraterna att ta itu med marginalskatteproblemen är en annan sida av saken. Från folkpartiets sida är vi beredda att diskutera en partiell marginalskatteförändring redan kommande år. Tyvärr har vi inte fått gehör för det hos finansministern och hans parti. Det finns en principiell skillnad mellan en liberal och en socialistisk syn på arbetsmarknaden. Vi tror inte att staten och några centrala byråkrater kan peka ut vad som är framtidsbranscher, säga med säkerhet vem som blir vinnare eller förlorare i en framtida arbetsmarknad. I en decentraliserad marknadsekonomi handlar det om många människors intentioner och många företags och löntagares beslut. Detta är vida överlägset de enstaka och övergripande politiska centrala besluten. Därför tror vi att det ytterst handlar om enskilda människors initiativ, kreativitet och arbetsvilja. Det är bara där man kan vaska fram de goda framtidsprojekten. Men då gäller det att statsmakten inte är halsstarrig och hindrar experiment och nytänkande. Folkpartiets förslag om grundlagsskyddad näringsfrihet, slopande av etableringshinder, betoning av upphandling under konkurrens och slopande av formella och informella monopol inom t.ex. den sociala sektorn bygger på synsättet att det är de enskilda människorna i de många tusentals försöken som kan hitta bärkraftiga framkomstvägar. En grundläggande syn på lönebildningen är att arbetsmarknadens parter avgör den i fria förhandlingar. Samtidigt är det uppenbart att avtalsförhandlingarnas utfall får effekter på sysselsättningen. Därför kan inte statsmakten avsvära sig ansvaret för den faktiska sysselsättningsutvecklingen, vare sig totalt eller för olika grupper av arbetssökande. Men det hindrar inte att vi borde få ett system som innebär att parterna på arbetsmarknaden tar ett större ansvar för löneutfallet. Om löneutvecklingen ledde till ett sämre sysselsättningsläge skulle kostnaden för att hålla de enskilda människorna skadeslösa också bäras av parterna. Det är en grundtanke i vårt förslag om en reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Statsmakten för sin del har en viktig uppgift att inför löneförhandlingarna lägga fast rimliga och stabila förutsättningar genom den allmänna ekonomiska politiken, dvs. skapa fasta spelregler. Däremot avvisar vi tankarna på en förhandlad inkomstpolitik och tar avstånd från tankar som framfördes i den s.k. SAMAK-rapporten. Rörligheten — eller bristen på rörlighet — på arbetsmarknaden beror på många faktorer. Förekomsten av eget hem, antalet barn i skolan samt makas eller makes förvärvsarbete spelar stor roll. Det innebär att den geografiska rörligheten har blivit mer komplicerad. Därför beklagar vi att regeringen vill slopa starthjälpen, och därför yrkar vi från folkpartiets sida på ett bibehållande av just starthjälpen. Det är faktiskt så att de som flyttar in till skogslänen och flyttar inom resp. län är betydligt fler än de som flyttar ut från länen. Förändringen för skogslänens del skulle alltså leda till ökade svårigheter att klara rekryteringen. Det finns en uppenbar risk att man går kvar en längre tid i arbetslöshet. En av huvudpunkterna i folkpartiets arbetsmarknadspolitik är utbildningen. Charlotte Branting kommer i ett senare inlägg här att särskilt ta upp utbildningens betydelse, men jag vill här summariskt hänvisa till det faktum att det år 1980 krävdes yrkesutbildning och erfarenhet för drygt 55 96 av de lediga platserna. I dag har denna andel ökat till närmare 77 70. Kompetenskraven på arbetsmarknaden har alltså ökat, och därför blir bristen på kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän inom inte minst tekniska yrken besvärande. Bristen på yrkesarbetare har tidigare alltid ansetts som ett säkert tecken på högkonjunktur. Under senare år har emellertid bristen på tekniska tjänstemän varit större än bristen på yrkesarbetare. Utbildningens viktigaste uppgift är att ge grundläggande baskunskaper av hög kvalitet med stora möjligheter till återkommande påbyggnad genom olika former av fortoch vidareutbildning. Det är ett av skälen till att vi föreslår en rejäl uppräkning med 5 000 utbildningsplatser inom AMU. En annan viktig punkt i utbildningskedjan är lärlingsutbildningen, som folkpartiet vill förstärka. Ett område som vi genom åren kraftigt har markerat är statsmaktens ansvar för de handikappades sysselsättning. Cirka en tredjedel av utgifterna för arbetsmarknadspolitiken utgör i realiteten en central del av vår handikappolitik. Särskilt hårt drabbas de psykiskt utvecklingsstörda genom utestängning från jobb. Vi anser därför att de handikappade borde få särskilda kontaktpersoner som utses av länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Herr talman! Förra året framförde vi önskemål om 500 nya platser inom Samhällsföretag. Då sade socialdemokraterna nej. Nu kommer regeringen med just dessa nya platser, och det ser vi som en framgång. Vi menar att det inte bara är samhällsekonomiskt motiverat utan också högst mänskligt att bereda människor arbete när förtidspensionering skulle vara alternativet. Vi vill att de s.k. inbyggda verkstäderna för handikappade inom industrin skall komma till stånd i större utsträckning än hittills. Vidare föreslår vi en rad förstärkningar inom lönebidragens olika områden. Herr talman! Under arbetsmarknadsdepartementets titel ligger ett anslag om ekonomiskt stöd till handikappade som behöver egen bil till arbetet. Det har nu gått fem år sedan en statlig utredning presenterade ett enigt förslag beträffande bilstödet. Man föreslog ett utvidgat, förenklat och förbättrat stöd. Trots flera riksdagsuttalanden om att snabbt reformera bilstödet konstaterar regeringen i årets budgetproposition att man fortfarande bereder ärendet i kanslihuset. Denna viktiga fråga har förhalats av regeringen på ett anmärkningsvärt sätt. Jag har tidigare påstått att detta är en lång lidandets historia. Det uttrycket växer i styrka för varje månad som regeringen förhalar detta angelägna ärende. Då huvudfrågan ligger under ett annat utskotts beredning har jag inget yrkande, men jag förutsätter att beredningsarbetet bedrivs, som vi säger i yttrande nr 15 i vårt betänkande, både skyndsamt och målmedvetet. Det är enligt folkpartiets mening mycket angeläget att riksdagen redan under detta riksmöte får ta ställning till en reform så att man kan starta från det nya budgetåret, 1 juli i år. Det är generande att denna statsfinansiellt lilla fråga fortfarande är olöst. Jag vill vädja till arbetsmarknadsministern att redan vid nästa regeringslunch ta upp denna för de handikappade så väsentliga fråga så att den snabbt kan bli löst och så att man äntligen kan få en reform i hamn. Herr talman! Jag har berört de allmänna förutsättningarna där vi från folkpartiets sida pekat på nödvändigheten av att få ett fungerande näringsliv och en stark samhällsekonomi. Vi har hävdat parternas frihet, men vi har också sagt att man skall ta ett växande ansvar för situationen på arbetsmarknaden. Statens roll är att ge ramarna, att skapa klara förutsättningar och att ge fasta spelregler. Lokala löntagarintressen som utvecklat andel-i-vinstsystem bör uppmuntras. De är klart överlägsna de centralistiska löntagarfonderna! Folkpartiet har genom åren förordat en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har ställt upp för att främja det som ofta kallats ”arbetslinjen”. Men skall — Prot. 1986/87:94 detta bli något värt namnet krävs det att rörligheten underlättas, att 25 mars 1987 utbildningen på flera nivåer stärks och att den regionala balansen återupprät I ReRrsol tas. Insatserna för de arbetshandikappade är klart otillräckliga och bör ES naaspolte en, m.m. stärkas. Ökad finansiering bör tas till vara genom utjämningar och överföringar inom socialförsäkringssystemets ram.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

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen lider minst av allt av blygsamhet. Den tillskriver sig ofta resultaten av den internationella högkonjunkturen 1983-1987 och de positiva följderna av oljeprisraset och andra internationella skeenden. Men sanningen är att sett i förhållande till den starka internationella draghjälp som ekonomin haft sedan 1982 så har regeringen redovisat förvånansvärt dåliga siffror för antalet öppet arbetslösa och för antalet personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. Antalet förtidspensionerade har ökat i en takt utan motstycke. Regeringspolitiken orsakar framför allt svåra regionala obalanser med besvärande följder i avfolkningsområden och besvärande stockningsproblem i främst Stockholmsområdet. När det gäller arbetsmarknadspolitiken har centerpartiet några övergripande målsättningar. Jag skall här kort nämna två. Den första är att alla skall kunna, eller bör kunna, hjälpa till i samhället — var och en efter sin förmåga. Den andra målsättningen är att politiken skall inriktas på regional balans. Dessa två målsättningar kräver en politik som skapar framtidstro och ger småföretagen goda möjligheter. Det krävs en medveten politik i alla departement vilken syftar till att utveckla hela vårt land. Det krävs en politik som ger alla ungdomar en bra start på arbetsmarknaden. Ingvar Karlsson i Bengtsfors kommer senare i dag att återkomma till den frågan. Det krävs en politisk vilja att ta till vara de areella näringarnas utvecklingsmöjligheter. Det krävs en politik som syftar till att höja utbildningsnivån i hela landet, bl.a. genom en stark satsning på de mindre högskolorna. Det krävs en kommunal skatteutjämning som ger alla kommuner och landsting lika möjligheter. Det krävs en politik som för ut nya tekniker i hela landet. Det krävs basinvesteringar i vägar och kommunikationer, även i områden som i dag starkt eftersätts genom regeringens politik. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta att lista sådana krav under hela mitt anförande, men jag sammanfattar med att säga att det är avsaknaden av dessa uppräknade inriktningar som gör regeringens politik så äventyrlig, så koncentrationsoch centraliseringsinriktad och så litet lämpad för att möta en lågkonjunktur. Det är en politik som ger många ungdomar en dålig start, en politik som utarmar stora delar av vårt land. Herr talman! Många gånger ser man en bristande konsekvens i regeringens handlande. Uttalanden i en riktning följs av åtgärder som går i motsatt 1 riktning. Särskilt tydlig är disharmonin i frågor som rör regional rättvisa och utveckling. Låt mig ta ett talande exempel. Industriministern brukar i sina förvalsturnéer runt om i landet tala om vikten av att kvalificerade tekniker och ny teknik förs ut från Stockholm. Vad händer? Ja, i höstas fick vi ett strålande, eller rättare sagt mycket ledsamt exempel. Då gick arbetsmarknadsdepartementet, AMS och länsarbetsnämnden i Stockholm ut i en samordnad kampanj tillsammans med andra departement, bl.a. industridepartementet, för att dra kvalificerade tekniker och civilingenjörer från övriga landet till Stockholm. Nu är det ju så att det är det övriga landet som har stor brist på kvalificerade tekniker, medan Stockholmsområdet har ganska gott om den varan. Det är det övriga landet som behöver få en stark positiv utveckling. I det läget går den socialdemokratiska regeringen, med bl.a. Anna-Greta Leijon, ut i en stor kampanj för att mer eller mindre avfolka övriga landet på kvalificerade tekniker. Det är ju i och för sig trevligt att industriministern är ute och i stora tal ger visioner i motsatt riktning, men den praktiska regeringspolitiken är tyvärr koncentrationsinriktad på det sätt som jag här kort har beskrivit. Centerpartiet begär i sin motion om arbetsmarknadspolitiken att riksdagen skall ta avstånd från sådant här agerande och helt enkelt säga till: Detta får icke hända igen. Det är nämligen ett agerande som är förödande för i princip hela vårt land. Men Lars Ulander, utskottets ordförande, vill icke förstå. Jag hoppas därför att arbetsmarknadsministern själv senare här i dag skall be de fyra femtedelar av vårt land som den här aktionen riktat sig emot om ursäkt. Det gäller en del av vårt land som den förre socialdemokratiske landshövdingen Hans Hagnell kallar det svarta Sverige. Skall jobb och miljö klaras i vårt land måste regeringens koncentrationsoch centraliseringspolitik avlösas av en medveten decentraliseringspolitik. De mindre företagen blir viktiga i en sådan politik. Skall jobben klaras, skall ekonomin komma i balans, skall vi uppnå en regional balans, då är det viktigt att vi får många nya småföretagare och tillväxt i flertalet av småföretagen. Centerpartiet har föreslagit en rad åtgärder för att få i gång en sådan utveckling. Socialdemokratin däremot visar en förvånansvärd ensidighet i sin inriktning på enbart stora företag och de allra största orterna. Herr talman! För några år sedan talade sig arbetsmarknadsministern varm för den s.k. arbetslinjen. Sedan har det allteftersom blivit allt tystare. Jag kan förstå det. De kronor — eller rättare sagt mångmiljardbelopp — som går till kontant arbetslöshetsersättning är tyvärr alldeles för många. Detta trots att en tredjedel av de arbetslösa under en period inte får en enda krona till sin arbetslöshet. Centerpartiet förespråkar med kraft arbetslinjen. Denna linje bör enligt vår mening paras med en allmän arbetslöshetsförsäkring. Görel Thurdin kommer senare här i dag att utförligare gå in på den delen. Arbetslinjen och allmän arbetslöshetsförsäkring för dem som förlorat eller inte fått ordinarie jobb måste i den stora ekonomin bli en liten restpost, så liten som möjligt. Det som behövs är positiva framtidstroskapande åtgärder som en storsats ning på utbildning, som kraftfulla infrastrukturella satsningar, som stimulans — Prot. 1986/87:94 av nyoch småföretagande, som en rättvis fördelning av välfärden. Detta är 25 mars 1987 stommen i centerpartiets linje för arbete åt alla och en god miljö i hela vårt land. Ingvar Karlsson i Bengtsfors och Görel Thurdin kommer senare här i dag att mer i detalj beröra alla de reservationer som har blivit följden av dessa övergripande målsättningar. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till centerns reservationer, dem som vi har ensamma som parti och dem som vi har tillsammans med andra partier.

Herr talman! Vi har en förhållandevis hög öppen arbetslöshet i en högkonjunkturs förlängning. Också de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och undersysselsättningen är betydande i vårt land. Arbetslösheten är ett gissel. Arbetslöshet är ju det värsta som kan drabba en människa. Ett samhälle som inte är organiserat så att det kan garantera människor ett arbete och utkomst har dömt sig självt till undergång. Därför krävs ett mänskligt samhälle, där människans intressen står i centrum. Först då har vi fria människor som kan utveckla sin individualitet och göra en samhällsinsats. Inte i något land har kapitalismen lyckats bemästra arbetslöshetsproblemet. Tvärtom, miljoner och åter miljoner är arbetslöshetens skara i dessa länder. Det är det systemet i sig självt som föder arbetslösheten. Vinstmaximering och åt det arbetande folket sysselsättning och utkomst är oförenliga krav. I det kapitalistiska systemets historia är vi nu inne i den period som kännetecknas av svag tillväxt. Orsaken är främst den växande motsättningen och skillnaden mellan kapitalackumulation och möjligheten att realisera det ackumulerade kapitalet. Kapitalet vänder sig då inåt i sin strategi. Reducering av kostnader och utstötning av människor ur produktionen blir då framträdande drag. I västekonomierna, som vi är så beroende av, är arbetslöshetstalen — inte minst inom OECD-länderna — uppe i minst 31 miljoner personer. Samtidigt vet vi att det i tredje världens satellitekonomier genomförs regelrätta krig och utrotningskampanjer mot de fattiga befolkningsskikten. En starkt ökad produktivitet gör att en ökning av totalproduktionen kan upprätthållas även med en minskning av det arbetande folkets andel. Dagens alltmer utpräglade spekulationsekonomi skärper lönsamhetskraven, vilket får som följd snabbare strukturomvandling med fler nedläggningar och färre nyinvesteringar. Följden är det som vi upplever i dag: en kronisk överkapacitet av en stor armé av arbetslösa och undersysselsatta som aldrig sugs upp av arbetsmarknaden. Högkonjunktur är högkonjunktur mätt enbart med försäljning och profit. Arbetslösheten kvarstår som ett grundelement. I den svenska ekonomins ökade bundenhet vid de transnationella koncernerna och genom EG-anpassningen förstärks kapitalismens utvecklingstendenser. Den nationella självständigheten undergrävs alltmer. Möjligheten att föra en egen och självständig industrioch arbetsmarknadspolitik reduceras i takt med det internationella beroendet. Den tredje vägens politik med den extrema satsningen på kapitalets exportinriktning har ytterligare förstärkt dessa utvecklingstendenser. Kapitalet har fört en framgångsrik klasskamp. Medan dess inriktning av politiken genomförs spelar SAF numera som organisation en ganska undanskymd roll. Dess idéer förverkligas nu främst genom regeringspolitik. Därmed har dess grepp över strukturomvandlingen ökat. Värderingar som den starkes rätt, att tro bara på sig själv och strunta i andra har vunnit insteg på bekostnad av arbetarrörelsens traditionella värderingar om rättvisa och jämlikhet, solidaritet och gemenskap. Fackföreningsrörelsens ledning och andra folkrörelser som styrt utifrån socialdemokratins tredje väg har starkt bidragit till att den organiserade rörelsen mot de nyliberala idéerna har uteblivit. När finansminister Feldt för 14 dagar sedan här i finansdebatten i sin iver att tysta den borgerliga oppositionen vältrade sig i lovord över svensk arbetsmarknadspolitik, att den hade fått beröm i en högertidskrift i London, var det samtidigt en utmärkt bekräftelse på svensk arbetsmarknadspolitiks inriktning. Den går i nyliberalismens ledband. Den fulla sysselsättningen sägs vara ett mål för arbetsmarknadspolitiken, men detta är helt och hållet underordnat kapitalintresset. Det är en sanning. I sig själv har arbetsmarknadspolitiken inte något annat syfte än att anpassa arbetsmarknaden efter kapitalets behov. Det kännetecknar varje åtgärd: AMS inriktning, utbildningsinsatserna, handikappinriktningen, ungdomsåtgärderna, arbetsförmedlingens flyttlasspolitik m.m. Arbetsmarknadspolitiken skulle däremot inriktas på målsättningen allas rätt till ett meningsfullt arbete. Det kräver en helt annan industripolitik och en helt annan ekonomisk politik. Till skillnad mot målet full sysselsättning innehåller målet allas rätt till ett meningsfullt arbete en kvalitativ målsättning. Full sysselsättning däremot, i bakvattnet av kapitalets strukturomvandlingsprocess, skapar bara tillfällighetssysselsättning med allt sämre rättsställning och trygghet. Det är helt klart att arbetslösheten numera är ett stående inslag i ekonomin. Full sysselsättning i klassisk mening är inte längre möjlig, med rådande ekonomiska och sociala strukturer. Regeringens arbetslöshetspolitik är ett resultat av att målet allas rätt till arbete är underordnat budgetunderskottet och åtgärder mot löneökningar och för stimulans till storfinans och exportinriktning. Fortsatt hög strukturell arbetslöshet är uppenbarligen det pris vi får betala för den tredje vägens politik. Kampen mot arbetslösheten måste göras till politikens huvudfråga inför 1990-talet. Det betyder att landets ekonomiska politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa arbetslösheten — statliga företag, löntagarfonder och regionalpolitik skall omvandlas till redskap för en arbetsskapande politik. De viktigaste inslagen har vi presenterat i detta betänkande och i vår motion. De kan sammanfattas så här. —- Man måste bygga ut den gemensamma sektorn, socialt och samhällsekonomiskt, för att skapa arbete. - Det behövs en förnyelse av industriproduktionen. Det behövs ett Prot. 1986/87:94 industrialiseringsprogram. 25 mars 1987 —- Det behövs kraftiga insatser för att kvinnor och ungdomar skall få arbete och försörjning. För detta är en uppvärdering av de traditionella kvinnoyrkena nödvändig. — Den regionala utarmningen måste brytas genom en medveten styrning av investeringarna. — Transnationaliseringen på kapitalets villkor måste motarbetas, samtidigt som industrin utvecklas mot en inriktning på hemmamarknaden. — Vi måste satsa på en arbetstidsförkortning som ger rättvis fördelning av landets produktionsresultat. = De arbetshandikappades rätt till arbete måste bli en realitet. Arbetsmarknadsutbildningen måste främst inriktas mot fördelningspolitiska och sociala mål i stället för att vara underordnad de kortsiktiga och smala krav som det privata näringslivet ställer på utbildningen. Förnyelsefonderna kunde, rätt använda, vara en progressiv del i en sådan utveckling för arbete på rimliga villkor. Storfinansens makt och ägande måste brytas, i första hand genom en nationalisering av affärsbanker, investmentbolag, kreditinstitut och privatägda försäkringsbolag. En sådan politik skulle skapa förutsättningar för arbete åt alla. Utifrån de här riktlinjerna skall naturligtvis arbetsmarknadspolitiken ha sin inriktning. Den måste ha en särskild sysselsättningsbudget, så att man ser vad åtgärder på olika plan i statsapparaten ger i form av sysselsättningseffekter. Den måste bygga på flerårsbasis. Kommunerna måste erhålla ramanslag, som de friare kan disponera. Det underlättar att kombinera olika åtgärder efter behov som föreligger regionalt. Vpk:s förslag i sysselsättningshänseende är att satsa 4 miljarder kronor på fasta jobb inom den offentliga sektorn. Finansieringen av detta får tas från den sektor i samhället som i dag inte investerar, framför allt från de likvida medel som för närvarande finns i överflöd men inte investeras för sysselsättning. Arbetsmarknadsåtgärdernas innehåll bör förändras i betydande delar. De måste utveckla människors kunnande på ett helt annat sätt. De måste stärka de arbetandes rättsställning, så att man har rätt till stöd när man blir arbetslös, så att det inte finns tvångsmoment i arbetsmarknadspolitiken osv. Rättssituationen för den arbetande skall generellt vara mycket bättre. Behovet av en förändring av arbetsmarknadspolitikens inriktning syns tydligt vad gäller ungdomen. Där krävs förändringar, där syns vad som kommer att hända med en fortsättning av den tredje vägens tillfällighetslösningar. Dessutom är arbetslösheten bland 20-24-åringar som störst. Här har vi bl.a. ungdomsplatser, ungdomslag och inskolningsplatser. De är de senaste inslag som har tillskapats för att, kan man säga, gömma undan ungdomar i sysselsättningar som inte är fasta arbeten. De är alltså särlösningar, som innebär en orättvis behandling av ungdomen, inte minst lönemässigt. Detta skiner igenom på många andra områden vad gäller ungdomar. De får hela tiden känna sig mindre värda. Myndighetsåldern är nu i realiteten 20 år i En sådan här samhällsutveckling hotar ungdomens rätt och värdighet och alltså även vår framtid. Denna farliga, ungdomsfientliga tendens anser vi måste bekämpas med all kraft. Det finns ju stora behov i samhället som behöver täckas, och genom att tillfredsställa dem kan man skapa fasta jobb. Vi måste alltså vara optimistiska och satsa på nya jobb. En del lösningar som föreslagits kan naturligtvis vara bra, men i grunden är problemet med ungdomsarbetslösheten mycket djupare och kräver en politik som syftar till fasta jobb med en lön att leva på. För att nå dit måste man faktiskt gå till attack med kraftåtgärder mot storkapitalets penningspekulation, kapitalexport och, naturligtvis, för att skapa resurserna, en skärpt beskattning av storbolagsvinsterna. Vpk föreslår därför att inskolningsplatserna, rekryteringsstödet och ungdomslagen skall upphöra 1988. Med en satsning på den offentliga sektorn om 4 miljarder kronor för fasta jobb kan ungdomen erbjudas jobb som ger försörjning, mening och människovärde. För övrigt finns det ingen som helst anledning att ha kvar former som ger det privata näringslivet direkta lönesubventioner. Ungdomarna är ju utsatta i dagens samhälle. Arbetslöshetsersättning får man bara när man har kvalificerat sig genom att ha haft ett jobb, och inträdet på arbetsmarknaden försvåras för dem. Dessutom upplever ungdomarna arbetslivet som omänskligt när de möter det. Det stämmer inte med de vackra mål som ofta ställs upp för arbetslivet. Arbetsmiljön, framför allt den psykosociala arbetsmiljön, är i stor utsträckning direkt dålig. Därför protesterar ungdomarna mot arbetslivets villkor och t.o.m. slutar sina anställningar, t.ex. i bilindustrin och andra liknande där människan genom arbetsorganisationen har underordnats maskinen och tekniken. När de här ungdomarna slutar sina jobb får de naturligtvis, efter en längre avstängningsperiod, arbetslöshetsersättning. Detta ondgör sig nu borgerliga kretsar över. T.o.m. landets arbetsmarknadsminister har i ett uttalande visat att regeringen kan vara beredd att tafsa på de deltidsarbetslösas villkor och förlänga avstängningstiderna för dem som frivilligt slutat sin anställning. Detta är en skandal. Tankarna är komna från höger och bygger på nyliberala värderingar. Nej, i stället för att sikta till försämringar för de redan utsatta grupperna bör en allmän arbetslöshetsförsäkring införas som har en sådan utformning att den är rättvis och så gynnsam som möjligt för dem som drabbas av arbetslöshet. Den bästa lösningen framstår som att alla typer av inkomstbortfall och oförmåga att skaffa inkomst täcks med en enda socialförsäkring med en enhetlig administration. De borgerliga har nu förslag på en utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring, men deras främsta strävan är att vältra över kostnaderna från försäkringen till medlemskollektivet — en helt felaktig utveckling. En omedelbar förbättring av arbetslöshetsförsäkringen vore att karensdagarna direkt slopades. Utgångspunkten bör vara att skapa ett så gott försäkringsskydd mot inkomstbortfall vid arbetslöshet som möjligt. Redan några dagars fullständigt inkomstbortfall kan innebära en avsevärd ekonomisk påfrestning för den som är helt beroende av arbetsinkomsten för sin försörjning, vilket kan leda till att andra former av samhällsstöd måste utnyttjas. De skäl som angivits mot att slopa karensdagarna har främst varit — Prot. 1986/87:94 budgetmässiga och administrativa, men om den politiska viljan finns kan 25 mars 1987 man naturligtvis genomföra denna rättvisereform och ta bort karensdagarna. — AA Det behövs ingen utredning för detta ändamål. Arbetsmarknadspoliti Herr talman! Den svenska arbetsmarknadspolitiken är inte organiserad ken, m.m. för att möta en massarbetslöshet. Den massarbetslöshet som vi har nu är långsiktig med kroniska problem, och den kan inte avhjälpas med små tillfälliga åtgärder, med primitiva medel. Arbetsmarknadspolitiken är en del av regeringens nyliberala ekonomiska politik. Den döljer det kapitalistiska systemets sönderfall, och den gynnar kapitalets strukturomvandling. Därmed blir också arbetsmarknadspolitiken ett verksamt medel för att effektivisera och bevara kapitalismen, med följder för hela utvecklingsmekanismen i landet. I nästa stund kan man tala om regional balans — samtidigt som man följer den nyliberala tanken på en arbetsmarknadspolitik som skapar just dessa regionala obalanser. Kännetecknande är ju att man försöker gömma undan och förvalta de strukturarbetslösa i allehanda projekt, där det inte ställs några som helst krav när det gäller ett meningsfullt arbete åt alla, en försörjning och ett drägligt socialt liv, när det gäller att arbetet har en social mening, ger människovärde och får den rättsställning som det skall ha. Och det är AMS som har blivit utsedd att förvalta denna arbetsmarknadspolitik och denna serviceinriktning. Det innebär framför allt en service åt företagen, och man lämnar de arbetslösa i stort sett åt deras öde när det gäller framtiden. I det här betänkandet är skillnaden mellan regeringspartiet och de borgerliga hårfin. Det är samma bevekelsegrunder för arbetsmarknadspolitiken. Arbetarrörelsens traditionella rättvise-, jämlikhetsoch solidaritetskrav, som innebär allas rätt till ett meningsfullt arbete, bärs bara upp av vpk här i riksdagen i dag. Glädjande nog växer opinionen i landet för denna linje. Protesterna mot nedläggningar och flyttlasspolitik, kravet på arbete i hemregionen, kravet att det skall investeras i Sverige i stället för i utlandet, är naturligtvis riktiga reaktioner på utvecklingen. De förslag som vpk lagt fram när det gäller arbetsmarknadspolitiken gäller ett samhälle där man fördelar landets tillgångar rättvist, där man bekämpar arbetslösheten och undersysselsättningen, samtidigt som de innebär vägen till allas rätt till ett meningsfullt arbete. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer till det här betänkandet.
Herr talman! Vpk brukar ju tala om ett så utopiskt samhälle att vi kanske ofta lämnar det talet därhän. Men när Lars-Ove Hagberg tar så liberala honnörsord i sin mun som strävan efter ett mänskligt samhälle, då undrar jag vad han egentligen avser. Han gör ett häftigt utfall mot kapitalismen, och det må han göra. Men menar han den svenska blandekonomin och den låt vara i och för sig ofullständiga marknadsekonomi vi har, så vill jag ändå invända mot att det skulle vara samma sak. Jag vill tvärtom varna för både en socialistisk och en kommunistisk utveckling. 17 Sedan avslutar han med att säga att det egentligen bara är vpk här i riksdagen som har någonting att komma med. Ja, det får stå för Lars-Ove Hagbergs egen räkning.

Herr talman! I sitt försvar säger liberalen Elver Jonsson att det inte är kapitalism, utan någon form av blandekonomi som vi har här. Och så gör han det klassiska konststycket: När han skall försvara sitt eget fögderi, hamnar han i några andra system. Nu tror jag, Elver Jonsson, att om man bygger ett samhälle, där man utgår från rättvisa, där man fördelar produktionsresultaten rättvist, så skall vi här i riksdagen kunna genomföra allas rätt till arbete, och ett arbete som är meningsfullt. Kan Elver Jonsson garantera detta? Elver Jonsson förordar en ekonomisk politik som påskyndar strukturomvandling, utflyttning av industri, kapitalexport, och samtidigt ondgör han sig över den regionala obalansen. Kan Elver Jonsson säga att han någonsin vill ha arbete åt alla och att detta arbete skall vara meningsfullt? Vad har han för system för det? Det måste väl vara mer adekvat att få svar på den frågan här i riksdagen! Hur kan det gå ihop — att i ena stunden understödja strukturomvandlingen och avfolkningen av Sverige och i andra stunden säga att man hävdar allas rätt till arbete?
Herr talman! Det var som jag trodde: Vi får inget besked om vad Lars-Ove Hagberg förordar för system. Han kan inte ge ett enda exempel på att kommunism har kunnat förenas med full sysselsättning och ett mänskligt samhälle. Så ställer han en retorisk fråga till mig: Vad vill då folkpartiet? Ja, kort sagt: Läs folkpartiets arbetsmarknadspolitiska motion! Det är det svar jag vill ge här i dag. Jag tror alltså att vad vi behöver är ett decentralistiskt samhälle med ett stort löntagarinflytande, med en socialt styrd marknadsekonomi. Det är den mest framkomliga vägen till ett mänskligt samhälle, där man kan få en förhållandevis hög sysselsättning och där människor samtidigt kan komma till tals. Jag skall inte frånkänna vpk ganska skickliga analytiker. Men när man kommer till åtgärdsdelen står man ofta tomhänt, för de kommunistiska exemplen är varnande exempel, både nu ute i världen och i historien.
Herr talman! Jag vill först säga att varken Elver Jonsson eller jag är försvarsadvokat för några andra system i andra länder. Även om principerna skulle vara mycket lika, tror jag inte att Elver Jonsson försvarar nyliberalismen i England, USA eller några andra länder. Därför behöver vi kanske inte svara på frågor om andra länder och ta ansvar för någonting där. Men vi kan ta ansvar för det som händer i Sverige och den politik vi för. Och då säger jag till Elver Jonsson: Först understödjer man kapitalets Prot. 1986/87:94 strukturomvandling, och man sätter inte någonting emot den kapitalexport 25 mars 1987 som förekommer i dag; man tillåter att rikedomar som i dag skapas i svensk industri flyttas utomlands i stor utsträckning. Industriinvesteringarna är låga i det här landet. Man vill banta ned den offentliga sektorn. Och så säger man att man vill ha full sysselsättning. Det går bara inte ihop. Jag tycker inte att jag står särskilt tomhänt när det gäller mina förslag. Om man vill styra investeringarna så att vi satsar på investeringar i detta land, konsumtion och en inhemsk produktion, då måste vi ta tag i dem som styr i landet. Och nog har väl Elver Jonsson i alla fall märkt att den svenska riksdagens — de folkvaldas — makt har minskat avsevärt på senare år, även om riksdagen aldrig har haft någon makt över den ekonomiska styrningen i samhället. Men den arbetsmarknadspolitik som Elver Jonsson och regeringen företräder är ju enbart anpassad för att underlätta för den ekonomiska maktfaktor som vi har här i landet, nämligen storfinansen, och dess utvecklingstendenser. Då kan det väl inte vara något skrämmande perspektiv att ställa upp andra mål: arbete åt alla och en demokratisk styrning i hela landet. Det måste väl vara mycket fina mål för en liberal. Men om man är liberal, då följer andra målsättningar. Vi kan egentligen säga att arbetsplatserna och styrelserummen i dag fortfarande präglas av den ekonomiska diktaturen.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande ta upp frågor som rör förutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Bo Nilsson och Lahja Exner kommer därefter att kommentera andra delar av betänkandet. Vi kan konstatera att det till det här betänkandet har fogats 115 reservationer. Av reservationerna har vpk 27 och de borgerliga tillsammans 88. Av dessa 88 har de tre borgerliga partierna lyckats ena sig när det gäller 6. Bland dessa 6 reservationer finner man, förutom reservation 1 som jag skall återkomma till, reservation 7 där den nuvarande arbetsförmedlingen ifrågasätts och reservation 31 där det yrkas avslag på personalförstärkning med 250 arbetsförmedlare — med en följdreservation om minskning av anslaget till bestridande av arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Vidare har vi reservation 57, där det föreslås en utredning om en allmän arbetslöshetsersättning och reservation 69 där medlemskap i arbetslöshetskassa utan facklig anslutning behandlas. De här reservationerna skall kommenteras av andra ledamöter i utskottet. Skälet till att jag gör den här genomgången är att jag vill peka på vilka frågor de partier som vill ge intryck av att ha ett alternativ till socialdemokratin kan enas om. Det är med förlov sagt inte speciellt mycket de borgerliga partierna kan enas om. I reservation 1 vill man ge sken av något slags enad front, men denna är ack så svag. Som vanligt i de arbetsmarknadspolitiska betänkandena redogör man i reservation 1 för situationen på arbetsmarknaden. Man har lyckats att 19 med hjälp av statistiska uppgifter komma fram till 565 000 arbetslösa. Låt mig säga att detta sätt att lämna uppgifter närmast gränsar till lurendrejeri. Man har räknat ihop öppet arbetslösa, latent arbetslösa, deltidsarbetande och dem som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror, herr talman, att den debatt som behöver föras om sysselsättningen är ytterst viktig. Den skulle må bra av en något seriösare redovisning av problemen. Hela synsättet är ju i grunden felaktigt, och jag förstår inte resonemanget. I kategorin ”arbetslös” räknar man alltså in personer som befinner sig under utbildning, handikappade på Samhällsföretag och ungdomar som direkt efter skolan får en plats i ungdomslag. Är det inte bra attt.ex. kvinnor, som tidigare stått vid det löpande bandet, för att kunna möta de nya kraven på arbetsmarknaden får utbildning vid AMU i ny teknik? Vilket är alternativet för de gravt handikappade vid Samhällsföretag? Både Bengt Wittbom och Elver Jonsson har vid åtskilliga tillfällen besökt verkstäderna och imponerats av de möjligheter många handikappade får till en sysselsättning. Inte är väl den reguljära arbetsmarknaden något reellt alternativ för många av dessa handikappade. Vill kanske Elver Jonsson att vi skall dra in lönebidragsplatserna vid organisationerna, t.ex. Svenska missionsförbundet? Då blir ju statistiken bättre på arbetsmarknadssidan. Att det sedan sannolikt blir fler förtidspensionerade är ju en annan sak. På tal om lönebidragen förundras man också över logiken: att å ena sidan räkna in lönebidragsplatserna i arbetslöshetskategorin, å andra sidan föreslå fler lönebidragsplatser hos staten än vad regeringen föreslår. För att fylla på med ytterligare ett par uppgifter som reservanterna undvikit att lämna, kan jag nämna att under januari månad 512 000 människor arbetade övertid i Sverige. Vi vet också att 20 96 av dem som i dag arbetar heltid skulle önska kortare arbetstid. Herr talman! I reservationen om förutsättningar kommer reservanterna sedan med beskedet att den borgerliga ekonomiska politiken skulle vara lösningen på problemen på arbetsmarknaden. Bäva månde det svenska folket! Skall man dra några slutsatser av den ekonomiska debatt som hölls i denna kammare den 11 mars, kan man utan att vara speciellt lättskrämd fråga sig vilken borgerlig ”ekonomisk politik”. Delar Elver Jonsson t.ex. moderaternas krav på stora skattesänkningar? Vilka effekter skulle det få när det gäller sysselsättningen? Tror verkligen Elver Jonsson på allvar att en regering med betydande konservativt inflytande kommer att kunna ställa upp för de svaga i samhället på ett bättre sätt än den nuvarande regeringen? Vi skall inte diskutera den ekonomiska politiken, men naturligtvis delar jag reservanternas uppfattning att den är grunden för en tillfredsställande sysselsättning. Vi borde då också gemensamt kunna konstatera att vi efter 1982 har haft framgång med sysselsättningspolitiken. Detta är naturligtvis en följd av en något annan politik än den som recenserades i Svenska Dagbladet den 11 mars. Där fastslogs att ”lika lite som en företagsledning kan leda sitt företag effektivt utan en klar målsättning kan en regering driva ett land utan att veta vad som är själva målet för verksamheten”. Inte minst därför — fortsätter man i Svenska Dagbladets ledare — att själva målet för maktutövningen var oklart 1976 utmynnade sex borgerliga regeringsår i ett budgetunderskott på 85 miljarder och en ökning av statsskulden med 400 miljarder. Detta talar för sig självt. Prot. 1986/87:94 Jag kan konstatera att man i fråga om förutsättningar för arbetsmarknads = 25 mars 1987 politiken har avgivit en reservation. Jag konstaterar också att de borgerliga partierna saknar förutsättningar att lyckas när det gäller arbetsmarknadspolitiken på grund av de borgerligas totala splittring när det gäller förutsättningarna för den ekonomiska politiken. Jag vill i detta sammanhang också kommentera vpk:s reservation 2. Vpk hävdar i reservationen att regeringens arbetslöshetspolitik är underordnad budgetunderskott, åtgärder mot löneökningar och stimulans till storfinans och exportinriktning. Fortsatt hög strukturell arbetslöshet är uppenbarligen det pris som vi får betala för den tredje vägens politik, heter det vidare. Jag vill, herr talman, påstå att vpk tecknar en nidbild av läget. En sak som vi borde vara överens om är att vi måste föra en framgångsrik ekonomisk politik. En av svårigheterna efter 1982 har varit att vi samtidigt som vi försökt rätta till en kapsejsad ekonomi har försökt klara andra viktiga mål. Vi har lyckats upprätthålla den sociala standarden, vi har steg för steg fått en bättre arbetsmarknadssituation, samtidigt som ekonomin har stärkts. Låt mig säga till Lars-Ove Hagberg att jag tycker att det är ovärdigt vpk att använda uttryck som ”regeringens arbetslöshetspolitik”. Ni borde veta att socialdemokratins viktigaste fråga är arbete åt alla. I förra årets debatt om arbetsmarknadspolitiken framfördes från borgerligheten profetior som det finns anledning att redovisa. Redovisningen är inte intressant av något annat skäl än om man vill se hur profetiorna slog in. Bengt Wittbom spådde att vi skulle få en sämre arbetsmarknad och stödde sig då på en expertgrupps arbete. För att inte få problem på arbetsmarknaden skulle man bifalla de moderatreservationer som hade bifogats betänkandet. Bengt Wittbom utropade att den bästa beskrivningen av den socialdemokratiska positionen i sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitiken var ”att vilja men inte kunna”. Att ungdomsarbetslösheten skulle klaras med lönesänkningar var en naturlig del av moderaternas förslag. Elver Jonsson gjorde några intressanta konstateranden, som i och för sig inte behöver kommenteras. En av slutsatserna var detta: En av bristerna i budgetpropositionen är att regeringen utgår ifrån att arbetslösheten skall minska under nästa budgetår. Ett annat intressant konstaterande var detta: Vi är också kritiska till den kraftiga neddragning av de ekonomiska resurserna som såväl centern som moderaterna har föreslagit. — Trots detta är förutsättningarna desamma som för centern och moderaterna. Att Elver Jonsson förra året talade väl om resurser till platsförmedlingarna och i år yrkar avslag när det gäller 250 nya arbetsförmedlare är värt att notera. Börje Hörnlund, centerns arbetsmarknadspolitiska expert, är värd en randanmärkning. Samtidigt som det lades fram en hel mängd förslag som kostade pengar, föreslog Börje Hörnlund att 1 miljard kronor skulle sparas på olika AMS-konton. Om jag bortser från Börje Hörnlunds, och därmed centerns, vildsinta förslag om 1 miljard kronor i besparingar och samtidigt ökade kostnader, är det intressant att se hur det har gått när det gäller sysselsättningen sedan vi senast debatterade dessa frågor.

Låt mig, herr talman, säga att socialdemokraterna inte förhäver sig över att sysselsättningen har ökat och att antalet arbetslösa har minskat. Det är helt naturligt att vi i vårt parti vid varje tillfälle gör vad som är möjligt för att hävda sysselsättningen. För oss är kampen om arbetena politikens viktigaste uppgift. För att få litet perspektiv på vår situation är det av intresse att granska hur det ser ut i vissa andra länder. De ifrågavarande länderna har borgerliga regeringar som använder sig av de metoder som Bengt Wittbom mycket energiskt hävdar bör användas här i Sverige. I England har man långt över 15 Jo arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet som är direkt skrämmande. Som bekant styrs England av en konservativ regering. I Västtyskland, som har en högerliberal regering, är arbetslösheten över 8 96. I hela OECD området går i dag över 20 miljoner människor arbetslösa. Skälet till att det har gått bättre i Sverige är helt enkelt att vi fört en bättre ekonomisk politik. Det är inte konstigt att vi får beröm internationellt. Vår avancerade arbetsmarknadspolitik och en industripolitik med socialt ansvar för vad som hänt med människorna under de nödvändiga strukturförändringarna är plusfaktorer för vår sysselsättning, liksom den starka fackföreningsrörelsen och den solidariska lönepolitiken. Detta är klara tillgångar när det gäller våra framsteg. Av reservationer till utskottsbetänkandet framgår den borgerliga synen på ungdomslöner och A-kassenivåer. Reservationerna talar för sig själva, men de kommer att behandlas längre fram i debatten. Herr talman! Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har situationen på arbetsmarknaden successivt förbättrats. En kraftfull ekonomisk politik har lagt grunden för framtidstro inom näringslivet. Investeringarna har ökat, liksom sysselsättningen. Inflationen har pressats ned, samtidigt som arbetslösheten kunnat hållas tillbaka. I ett internationellt perspektiv är arbetslösheten i vårt land t.o.m. låg. Detta får inte tolkas så att vi är nöjda med situationen och vill slå oss till ro med uppnådda resultat. Situationen för de långtidsarbetslösa ungdomarna är fortfarande problematisk. De regionala skillnaderna är också otillfredsställande. Det krävs därför fortsatta målmedvetna ansträngningar för att ytterligare förbättra situationen.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

Herr talman! Jag vill bara berätta för Lars Ulander att vi som vanligt, när vi — 25 mars 1987 debatterar arbetsmarknadspolitik i kammaren, har med oss den lilla skriften ”Arbetsmarknadspolitikens roll, inriktning och omfattning”. Den är alldeles utmärkt, och jag tycker att även Lars Ulander i fortsättningen skall ta den med sig eller i alla fall läsa vissa utomordentligt intressanta konstateranden som görs där. Bl.a. heter det på s. 55: En stor volym av efterfrågepåverkande åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken i form avt.ex. beredskapsarbeten kan också medföra risk för intrång i ordinarie verksamhet med åtföljande utträngningseffekter. Ja, det var ju ett komplicerat språk. Vad som i realiteten sägs är att en alltför omfattande arbetsmarknadspolitik även medför problem — problem som innebär att riktiga jobb trängs ut från den riktiga arbetsmarknaden. Detta är, Lars Ulander, skälet till att vi ägnar intresse åt utformningen och inriktningen av de mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi gör det av omsorg om människornas möjligheter att få riktiga jobb. Lars Ulander och hans partikamrater har ju i denna diskussion hamnat i en rätt knepig situation. T. o. m. ILO, som ju är en av socialdemokratin hyllad organisation, har ju ställt upp på vår sida, när man uttalar att människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och människor som söker arbete skall också redovisas som arbetslösa. Socialdemokratin följer normalt ILO:s rekommendationer, och när någon har uppfattningen att Sverige kanske skulle söka en egen väg på något område där ILO har gjort ett uttalande, så brukar det heta: Nej, se det går inte — det är som att svära i kyrkan. Men den här gången, när socialdemokraterna själva inte vill följa ILO, då har Lars Ulander svurit i kyrkan, och vi andra har hört det. Lars Ulanders position är alltså inte så särskilt stark. Som vanligt vägrar Lars Ulander envist att tala om de problem som finns. Och varför gör han det? Jo, herr talman, det beror på att den analys som socialdemokratin gjorde på 50 och 60-talet av hur arbetsmarknadsproblemen skulle lösas är fortfarande den som gäller. Därför har vi en arbetsmarknadspolitik som bygger på föråldrade värderingar. Lars Ulander har inte haft förmågan att se den nya verklighet som har vuxit fram. Därför, herr talman, har han inte heller förmågan att framåtsyftande diskutera hur en effektiv arbetsmarknadspolitik faktiskt skall se ut. Detta är anledningen till många av de 115 reservationerna.
Herr talman! Lars Ulander är tydligen fortfarande bländad av regeringsskiftet 1982, så att han inte ser hur det förhåller sig. Han säger att det har blivit mycket bättre. Då bortser han från att den långsiktiga trenden innebär en allvarlig försämring. Dessutom har vi i en konjunktur som är jämförbar med den som tidigare rådde mellan 30 000 och 40 000 fler öppet arbetslösa. Utskottets ordförande ondgjorde sig över att vi använde oss av den officiella statistiken och lade samman de öppet arbetslösa och de som stod utanför den reguljära arbetsmarknaden. Ja, detta är inte så originellt. Det är inte ovanligt att de fackliga organisationerna och tidskrifterna — och särskilt då LO-tidningen — pekar på just det besvärande faktum att utöver de väldigt 23 många öppet arbetslösa har vi denna stora grupp som står utanför reguljär arbetsmarknad. Således är det inga nyheter vi kommer med i den delen. Det skall ändå sägas att utskottets ordförande underströk att grundläggande är att vi har en god ekonomi. Därvidlag är vi långa stycken överens. Det är viktigt att konstatera att vi i våra reservationer föreslår åtgärder för att underlätta förhållandena på en svår arbetsmarknad. Jag påstod i mitt inledningsanförande — och det står fast — att på socialdemokratiskt håll har man hängett sig åt att i vissa fall försvåra förhållandena. Det gäller rörligheten, där ni vill ta bort starthjälpen. Det gäller utbildningen — lärlingsutbildningen har inte fått sin chans. Vi föreslår en utökning med 5 000 platser inom AMU i förhållande till regeringens förslag. Det gäller det ungdomsavtalet, som inte är i hamn. Ni har också från regeringens sida varit med om att försvåra avtalsrörelsen genom att redan inteckna en del av löneutrymmet. Jag har nämnt detta med bromsandet av andel-i-vinst-system. Enligt vår mening ger ni även alldeles för litet åt handikappade. Och jag pekade på det besvärande faktum att regeringen sedan fyra och ett halvt år tillbaka sitter och bereder bilstödet. Visst kan man hitta brister i regeringspolitiken när det gäller arbetsmarknaden. De förslag vi kommer med är inte uttryck för att vi skulle vara negativa till arbetsmarknadspolitiken — tvärtom. Utskottets ordförande slutade, herr talman, i ett ögonblick av klarsyn med att säga: Vi socialdemokrater är inte nöjda. Det är ett påstående som jag tycker att Lars Ulander skall hållas räkning för. Och jag vill säga: Låt oss göra något åt situationen eftersom den är allvarlig.

Herr talman! När man hör utskottets ordförande måste man allvarligt fråga sig: Har Lars Ulander inte som målsättning att ungdomar, handikappade och andra utsatta grupper skall erhålla ordinarie jobb på ordinarie arbetsmarknad? Den målsättningen har vi inom centerpartiet. Vi tror att det är bäst för handikappade människor om de får sina jobb inom ordinarie offentlig eller privat sektor. Vi vet att det är en hög målsättning, men som tidigare vice ordförande i Samhällsföretag hörde jag Bertil Olsson, som då var styrelseordförande, gång på gång betona att målsättningen för arbetet var att Samhällsföretag inte skulle behövas. Det är första gången jag hör Lars Ulander framhålla Svenska Dagbladets ledarsida som det enda sanningsvittnet. Det är naturligtvis så att centerpartiet skiljer ut sig när det gäller att slå vakt om lägre inkomsttagare och om regional balans, men frågan är om vi inte skiljer ut oss mest som motståndare till nu sittande regering. Lars Ulander tar också upp frågan om hur pengar skall användas i riket. Jag tror för min del att 1 miljard kronor satta till att utveckla småföretagsamhet ger fler jobb än 1 miljard kronor till AMS-jobb, och dessutom ger det klara långsiktiga effekter. Men regeringen har inte velat lyssna på detta, utan miljarderna har gått till Volvo och Saab och de andra verkligt rika företagen. Det är en felaktig politik. Lars Ulander tog inte upp frågan om teknikerraggningen. Att den inte är

Ken mun Herr talman! Lars Ulander fick anstränga sig ordentligt för att hitta någon grundläggande skillnad gentemot de borgerliga i arbetsmarknadspolitiken. Han säger i stället att vpk tecknar en nidbild av utvecklingen. Ja, är det inte så att budgetunderskott har varit den främsta orsaken till satsningarna? Jag vet inte vilka hinder som finns mot att satsa 4 miljarder kronor på den offentliga sektorn. Varför har Lars Ulander avstyrkt det? Om jag har förstått finansdepartementet och finansministern rätt är detta det avgörande skälet för att satsa på kommunerna. Dessutom för regeringen en politik som skall bekämpa löneökningar och i stället stimulera storfinansen och exportinriktningen. Det är ju den tredje vägen — det är ingen särskild nidbild. Det märkliga är egentligen att Lars Ulander inte vill ställa upp för detta. Det som enligt vad finansdepartementet och regeringen säger är den huvudsakliga politiken förnekar Lars Ulander i arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker inte att man är hederlig när man inte vill ta konsekvenserna av sin politik. Har man en exportinriktning som i nästa steg gör en oerhört beroende av EG:s regler, då får man ta konsekvenserna av det. När mer kapital exporteras till utlandet än vad som investeras i Sverige får också regeringen ta ansvar för detta. Men det vill den tydligen inte göra. När strukturomvandlingen i Sverige blir flyttlasspolitik och när serviceinriktningen hos AMS är att flytta arbetskraften och inte arbetet till människorna, får regeringen ta ansvar för det. Dessutom är det inte så många år sedan Kjell-Olof Feldt sade till de borgerliga, när de sparade på det kommunala området, att det var en medvetet arbetslöshetsskapande politik. Nu har regeringen kommit med sparpaket efter sparpaket. Det som i dagarna diskuteras i detta hus om skatteutjämningen handlar om att minska kommunernas budget med 1,2 miljarder kronor, och det är klart att detta går ut över sysselsättningen, Lars Ulander. Därför kan man inte ta det särskilt högtidligt när socialdemokrater här i riksdagen och på olika nivåer säger att det viktigaste är arbete åt alla. Jag tycker det har lika stort värde som socialdemokraternas krav på republik i landet.Som jag har sagt förr har det kravet inget som helst praktiskt realpolitiskt värde. Lika litet betyder talet om arbete åt alla.

Herr talman! Jag börjar med Bengt Wittbom. Denne viftade med en skrift, men såvitt jag förstår använde han den inte speciellt mycket i sin argumentering vid detta tillfälle. Han gjorde detsamma förra året och drog slutsatsen att han med hjälp av den skriften skulle kunna bevisa att det skulle bli sämre i Sverige under det kommande året. Vi har nu sett motsatsen, och det borde vi kunna glädjas åt gemensamt. Den statistik som åberopades var ganska magstark. När man använder statistik bör man se till att det blir begripligt för människorna och inte använda den bara för att den skall få en viss tänkt politisk följd. I den siffra 25 som ni nämner, 565 000 arbetslösa, innefattas hela raden av de kategorier som icke har några möjligheter på den vanliga arbetsmarknaden. Vi kan som exempel ta anställda med lönebidrag men kan också fortsätta med en hel rad av andra kategorier som behöver stöd. Detta bör sägas när man i en reservation talar om arbetslösheten. Bengt Wittbom säger att beredskapsarbetena är för omfattande. Vi kan konstatera att vi i januari hade 20 000 personer i beredskapsarbete, och jag tror inte att den nivån är för hög. Jag kan dessutom påstå att detta inte spärrar möjligheterna för andra företag att få arbetskraft. Det är helt enkelt en nödvändig del i medelsarsenalen att det finns beredskapsarbeten att sätta in där de behövs. Den kritik vi får från andra håll i landet, och det vet Bengt Wittbom, är att det finns för få beredskapsarbetsplatser att fördela ute i länen. Jag skall inte kommentera så mycket av Elver Jonssons anförande. Jag tycker att det är bra att Elver Jonsson säger att det finns mycket som är vi ense om. Att vi har problem på arbetsmarknaden är vi också överens om. Vad som är viktigt är att hitta vägar för att få en arbetsmarknad där alla människor som vill ha ett arbete också skall få ett arbete. Till Börje Hörnlund vill jag bara säga att om man ena året går ut med ett besparingsförslag på 1 miljard kronor och nästa år inte har det förslaget med, då har man inte speciellt mycket i en arbetsmarknadspolitisk debatt att göra. Det krävs nog en något bättre grund om man vill påstå sig ha något att säga som är värt att lyssna på. Vad hade hänt om vi följt centerns förslag förra året och dränerat arbetsmarknadspolitiken på 1 miljard kronor? Ja, då hade naturligtvis ytterligare en mängd människor varit arbetslösa nu. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att vi väl inte skall hymla med det faktum att om vi inte har en bra ekonomi i landet så har vi heller ingen arbetsmarknad att erbjuda människorna. Vi kommer alltid att få slåss på två plan, nämligen att se till att vi har en bra ekonomi och därmed ge grunden för den sysselsättning vi vill ha.

Herr talman!

Jag rekommenderar Lars Ulander att läsa skriften en gång till, om han har läst den tidigare. En del av de ganska kloka saker som står i den tycks Lars Ulander ha glömt bort. Jag skulle också, med anledning av en annan fråga som Lars Ulander tog upp i sitt anförande, vilja rekommendera honom att skaffa sig en liten räknemaskin. Man kan använda den för att räkna fram vilka antaganden som ligger bakom regeringens anslagsgivning till inskolningsplatser för ungdomar. Anslagen skall täcka 50 96 av lönekostnaderna för dessa inskolningsplatser under sex månader. Man kommer då fram till att utgångspunkten för anslagsgivningen är avtal träffade på arbetsmarknaden på en nivå som ligger ca 10 kr. under avtalsenliga löner. Genom detta hamnar Lars Ulander Prot. 1986/87:94 plötsligt i en utomordentligt svag position när det gäller diskussionerna om 25 mars 1987 ingångslöner för ungdomar. 10 kr. under avtalsenlig lön är det besked som vi Arbelunarkaa Kål ger till ordföranden i Byggettan, Lars Ulander. Det måste väl föranleda Lars Pod EESATKNAGSPoL , m.m. Ulander att fundera över vad han skall säga när han går upp i sin nästa replik. Det är inte bara vi som talar om problemen med för höga ingångslöner för ungdomar. Det är inte bara vi som föreslår metoder att komma till rätta med detta. Det är också Lars Ulanders partikamrat arbetsmarknadsministern, som lagt fram sådana förslag i Sveriges riksdag som Lars Ulander har röstat för. Dessutom har arbetsmarknadsministern inte bara lagt fram förslag. Hon har också tjatat, bett, bönat och hotat arbetsmarknadens parter för att få dem att träffa avtal som innebär lägre ingångslöner för ungdomar. Det är bra, tycker vi. Det är alldeles utmärkt. Vi önskar arbetsmarknadsministern all framgång. Men för att ni skall lyckas att så att säga hålla ihop detta, i alla fall under dagens debatt, och för att inte allt skall rasa samman, tycker jag att ni skall tala med varandra om förutsättningarna för de förslag som Lars Ulander försvarar här i kammaren.
Herr talman! Utskottets ordförande pekade på att det finns rätt mycket som utskottet är överens om över partigränserna. Det är helt riktigt, och det har jag också försökt säga i mina inlägg. Jag vill påstå, nu som tidigare, att det också är en styrka. Men om den långsiktiga trenden hade Lars Ulander ingenting att säga. Det kan möjligen förklaras med att det är svårt att hinna i en kort replik. Jag förutsätter därför att arbetsmarknadsministern, som deltar i den här debatten, skulle kunna ge något av de visioner som gäller framöver. För dagen är det inte akuta problem. Bekymren ligger bortom och, som vi har sagt, ”runt hörnet”. Därför behöver vi diskutera dem mera än att studera dagens situation som är förhållandevis hygglig. Jag påstod att det är angeläget att underlätta en positiv utveckling på arbetsmarknaden och att man från socialdemokratiskt håll faktiskt försvårar detta. Jag vidhåller det. Det stämmer till synes. Ni vill, när det gäller rörligheten, ta bort starthjälpen. När det gäller utbildningen har arbetsmarknadsutbildningen och lärlingsutbildningen inte fått det utrymme som vore rimligt. Avtalsrörelsen försvåras genom att finansministern redan intecknar löneutrymme. Och så denna negativism till andel-i-vinst-system. Det är helt obegripligt — tala med de lokala fackklubbarna, så får ni höra. Jag hann inte i min förra replik säga det som Lars Ulander sedan anförde. Han framhöll att Elver Jonsson förra året minsann stod och talade väl om arbetsmarknadsverket. Det gör jag i år också. Där sker mycket positivt och en hel del som är berömvärt. Men det är inte detsamma som att man för den skull skall föreslå 250 nya tjänstemän till AMS-byråkratin. Folkpartiet vill i stället satsa på arbetsmarknadsutbildning, insatser för de handikappade, utökade lönebidrag och bibehållen starthjälp. Det är några exempel på de inslag i arbetsmarknadspolitiken vi förordar. Vi vill slå vakt om arbetslinjen, som har blivit uttunnad och försvagad. Vi vill lägga tyngdpunkten på en socialt inriktad arbetsmarknadspolitik, där en större frihet för nytänkande och kreativitet råder.

Herr talman! Lars Ulander frågar vad som skulle ha hänt om 1 miljard kronor skulle ha satsats på småföretagsutveckling i stället för på AMS åtgärder. Det skall jag tala om för utskottets ordförande. Vi hade fått många nya småföretag och många nya jobb i de redan i gång varande småföretagen. Vi skulle ha kunnat avsätta en del av summan till att utveckla de areella näringarna i Norrlandslänen. Det skulle sammantaget ha lett till mindre arbetslöshet och ett klart bättre läge redan i år och för åren framöver. Lars Ulander visar inget större prov på alternativt tänkande när det gäller hur pengar skall användas. Vi vill använda pengar till offensiva åtgärder. Lars Ulander föredrar tydligen defensiva åtgärder. Det beklagar vi från centerpartiets sida. Det verkar som om utskottets ordförande blir allt nöjdare ju större summa han får ha på AMS konto. Vi ser gärna att den summan är så liten som möjligt. Lars Ulander ville inte svara på frågan om han trodde att den s.k. teknikerraggningen från tekniksvaga områden till det teknikstarka Stockholm var bra för det samlade antalet jobb och för den regionala utvecklingen. Jag tycker faktiskt att utskottets ordförande bör redovisa en uppfattning i den frågan inför denna kammare.

Herr talman! Man skulle kunna ställa frågan till socialdemokratin: Vad händer när lågkonjunkturen kommer, Lars Ulander? Jag tror inte att vi i Sverige är befriade från den. Jag är ganska säker på att det kommer att bli ett enormt slag när lågkonjunkturen kommer. Arbetslösheten kommer hastigt . att stiga. Vi är dåligt förberedda. Vi har fyllt alla hus som kan tänkas för tillfälliga arbetsuppgifter, för att — om man uttrycker det drastiskt — se till att dölja den öppna arbetslösheten, när man inte kan skapa fasta jobb. Det är bra att Lars Ulander vill ta ansvar för socialdemokratins politik. Han säger att grunden är en bra ekonomi. Jag tycker att socialdemokratin skall ta ansvar för det. Men grunden för ekonomin är byggd på kapitalets villkor. Det kan inte vara på något annat sätt när man satsar på exporten så hämningslöst att man försummar den svenska hemmamarknaden. Man gynnar koncentration i stället för regional balans när det gäller strukturomvandlingen i landet. Man kan inte ta några som helst krafttag. Vi har en lönenedpressning i landet utifrån en felaktig inflationsteori hämtad från SAF. Det var Wallenberg som för några år sedan krävde en kraftig bantning av den offentliga sektorn. Den genomförs av borgerliga regeringar och av socialdemokratiska regeringar. Den offentliga sektorn är ett hinder för kapitalets utveckling. Satsningen på duktigt folk ökar lönespridningen, och det blir flera orättvisor i landet. Marginalskattesänkningarna är för rikefolk. De skapar ökade klyftor. Flexibla, konjunkturanpassade arbetstider i stället för en förkortning av arbetsdagen är också en följd av den starka ekonomi som Lars Ulander nu äntligen vill försvara och tala klarspråk om. Det är därför som AMS för flyttlasspolitik. Ingen omfördelning sker. Naturligtvis finns det i den socialdemokratiska politiken inget utrymme för att klara målet om arbete åt alla. Man kan inte på något som helst sätt angripa dem som har makt och kapital. I stället vill man bevara och understödja den egentligen djupt — Prot. 1986/87:94 odemokratiska ekonomiska strukturen i landet. Jag vill bara påminna Lars 25 mars 1987 Ulander om att vi kanske båda två i början av 1970-talet stod i spetsen för att kräva ekonomisk demokrati i landet. Den tredje vägens ekonomiska politik som nu förs är absolut ingen demokratisk ekonomisk politik.

Herr talman! Jag skall kommentera talarnas repliker i den ordning de har hållits. Bengt Wittbom säger att många människor traditionellt sett är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag är inte så säker på det. För närvarande rör det sig om 165 000 människor i landet. Nu har inte Bengt Wittbom någon replik kvar, men det vore ändå intressant att få veta vilka av dessa han anser inte skall vara föremål för sådana åtgärder. Skall man minska antalet lönebidragsanställda, skall man dra ned på AMU eller AMI? Beredskapsarbetena, som också har diskuterats mycket, uppgår till ca 20 000. Jag tror att Bengt Wittbom i grunden har fel i hela sitt resonemang. Jag vet att det fortfarande pågår förhandlingar om inskolningsplatserna på stora delar av arbetsmarknaden. Vilka lönesättningar som blir aktuella kan väl knappast Bengt Wittbom eller jag ha någon klar uppfattning om i dag. Det får vi se när förhandlingsresultatet är klart. Elver Jonsson talar om en långsiktig trend i sysselsättningen. Sysselsättningsfrågorna måste angripas både akut och långsiktigt. Den ekonomiska politiken kommer naturligtvis in i bilden vad gäller den långsiktiga trenden. Vi måste se till att vi i detta land har en ekonomi, som gör att det även på lång sikt kan skapas möjligheter till sysselsättning. Det måste sägas att vi är ganska duktiga på det, om man ser till den strukturomvandling som skett. Den är oerhört omfattande och internationellt uppmärksammad. Jag förstår inte riktigt Börje Hörnlunds resonemang. Han startar plötsligt en stor debatt om att anslaget till arbetsmarknadsverkets olika åtgärder skall dras ned med 1 miljard kronor. Varför har man inte skrivit in det i en reservation? Förra året föreslog ni att åtgärderna skulle minskas, men det gör ni alltså inte i år. Nu nöjer ni er med att argumentera mycket hårt för det. Det är närmast obegripligt för vanligt folk att förstå vad Börje Hörnlund menar med det. Lars-Ove Hagberg frågar vad som händer om det blir lågkonjunktur. Ja, vad skulle hända om vi hamnade i samma eländiga ekonomiska situation som 1982? Då skulle vi naturligtvis inte ha några möjligheter att sätta in nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag hävdar fortfarande att det är ytterst viktigt att vi har en bra ekonomi. Jag förstår inte Lars-Ove Hagbergs angrepp på exporten. Hur skulle sysselsättningen i detta land se ut, om vi sade att exporten var oviktig och att det inte fanns någon anledning att satsa på utlandsmarknaden? Det är klart att arbetslösheten skulle bli mycket hög. Lars-Ove Hagbergs påstående att vi har gett upp kampen för den fulla sysselsättningen i ett läge när arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar är litet konstigt. Det vore begripligare om han uttryckte sig tvärtom.

Herr talman! Vi lever i en värld av ständiga förändringar. Det gäller i högsta grad arbetsmarknaden. För ett litet och starkt exportberoende land som Sverige blir förmågan att klara omstruktureringen av avgörande betydelse för vårt framtida välstånd och möjligheterna att uppnå arbete åt alla. Hittills har Sverige lyckats bättre än nästan alla andra länder med denna omstrukturering. Vi har en mycket hög nivå på sysselsättningen, och arbetslösheten är i en internationell jämförelse mycket låg. Vår förmåga att ta till vara den nya tekniken är en förutsättning för att vi skall kunna behålla vår internationella konkurrenskraft. Att satsa på ny teknik och utnyttja den rätt i arbetslivet är att fortsätta på den väg som gjort Sverige till ett välfärdsland. Den nya tekniken kommer att medföra genomgripande förändringar i arbetslivet, inom både varuoch tjänsteproduktion. Gamla arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. Arbetsförhållanden ändras och kunskapskraven ökar. Det ställer i sin tur stora krav på omställningsförmåga i näringslivet och på arbetsmarknaden. I Sverige finns inte samma starkt utbredda oro för arbetslöshet till följd av teknologiska förändringar som i andra länder. I stället uppfattas det som mer eller mindre självklart att samhället, bl.a. genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, skall klara av att ge de människor som berörs av förändringar möjlighet att få eller behålla meningsfulla jobb. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken med den fulla sysselsättningen som mål är en grundförutsättning för att människor inte skall frukta förändringar. Arbetsmarknadspolitiken är rustad att möta massarbetslöshet, sade Lars-Ove Hagberg nyss. Det är delvis rätt. Men om något som motsvarar den svenska arbetsmarknadspolitiken tillämpades ute i Europa, skulle man där kunna reducera arbetslösheten med flera miljoner människor — det är jag helt övertygad om. Men massarbetslösheten, av den omfattningen som finns ute i Europa, måste naturligtvis framför allt bekämpas med att den ekonomiska politiken inriktas på den frågan som ett huvudmål — precis som har skett i Sverige. Det är inte heller bara arbetsmarknadspolitiken som har en stor betydelse för att människor skall ställa upp på förändringar, som de gör här i Sverige. Arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, frågor om arbetsorganisation och ny teknik kan aldrig ses isolerade från varandra. Det blir enligt min mening mer och mer nödvändigt att tala om en samlad arbetslivspolitik. I framtiden kommer ännu större krav att ställas på arbetsmarknadens sätt att fungera. Kraven på kunskap kommer att öka på alla nivåer. Därmed ökar trycket på individerna och risken för utslagning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken har sin givna uppgift för att förebygga detta. Arbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Men trots att vi har en arbetslöshet, som enligt våra egna mått mätt är för hög, är det samtidigt svårt att rekrytera folk till vissa yrkesområden, och bristen på arbetskraft inom vissa områden blir ett allt större problem. Industrin möter problem med att locka ungdomar främst till golvet. Sjukvården har också svårigheter att få personal. Varför kan inte arbetsmarknadspolitiken lösa det? frågar många. Kanske — och förmodligen — kan arbetsmarknadspolitiken göra mer. Men vi måste också diskutera vad Prot. 1986/87:94 industrin och sjukvården gör för att locka till sig människor och få dem att 25 mars 1987 stanna. På många håll har industrin förbättrat sin arbetsmiljö. Men hur är det med utvecklingsmöjligheter, med växling i arbetsuppgifter, med vidareutbildning? Finns det något samband mellan rekryteringssvårigheter och den dåliga viljan från industrin att ställa upp med prao, pryo och inskolningsplatser? Sjukvården borde vara det mest spännande, utvecklande och stimulerande arbetsområdet. Borde vara, men är det inte. Lönen kan vara en förklaring — men är det den enda? Den hierarkiska uppbyggnaden av vården, bristen på arbetsvariation, bristen på vidareutbildning av personalen och krångliga arbetstider — spelar det inte någon roll? Att så många inte får den arbetstid de önskar, har det ingen betydelse? Till arbetsförmedlingen anmäls nu tusentals sommarvikariat på sjukhus och andra vårdinrättningar. Ofta efterfrågas erfaren, välutbildad personal. Arbetsförmedlarna får skäll för att de inte fyller platserna kvickt och lätt. Men felet ligger inte där utan i den organisation och planering som förutsätter att utbildad kvinnlig arbetskraft ständigt skall finnas i lager. Herr talman! Ett av de viktigaste målen för regeringens ekonomiska politik är att öka sysselsättningen. Antalet sysselsatta har vuxit mycket snabbt under de senaste åren, samtidigt som arbetslösheten minskat. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har också minskat i omfattning. Trots minskningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och en fortsatt stark ökning av arbetskraftsutbudet har sysselsättningsökningen varit så kraftig att arbetslösheten kunnat begränsas ytterligare. Bland ungdomar i tonåren har arbetslösheten fortsatt att minska, och även bland de äldre ungdomarna i åldern 20-24 år har arbetslösheten sjunkit något mellan 1985 och 1986. Men jag vill gärna ha sagt att det är regeringens uppfattning att även om arbetslösheten vid internationell jämförelse är låg, så är den enligt våra egna mått för hög. Jag har flera gånger uttalat min besvikelse över att inskolningsplatserna inte kommit i gång. Bengt Wittbom tog upp dem och påstod att jag har beräknat pengar på det sättet att vi därmed skulle ha slagit fast att ersättningen för ungdomar i inskolningsplatser skulle ligga 10 kr. under avtalsenlig lön. Det är totalt felaktigt. Arbetsgivarna har i de många diskussioner som jag har haft med dem låtit förstå att de har precis motsatt uppfattning mot den som Bengt Wittbom företräder. Jag har fått höra att mina siffror skulle vara framräknade på vuxenlönerna. Det är riktigt att jag har bråkat och tjatat på parterna. Jag har bråkat och tjatat för att de skall avtala om vilken lön det skall vara — inte jag, inte regeringen, inte riksdagen. Glädjande nog kan jag säga att det tycks som om man har kommit i gång. Det tycks som om det har lossnat i diskussionerna om inskolningsplatser. Vi har nu avtal på bl.a. följande områden: byggnadsindustrin, delar av handelsområdet, livsmedelsindustrin, träindustrin, beklädnadsområdet, skogsindustrin. 31 Konstruktiva förhandlingar pågår på andra förbundsområden som bör kunna resultera i avtal före den 10 april. Till den 10 april har jag begärt uppgifter från parterna om hur det har gått med avtalen, uppgifter som jag måste ha för att i samband med kompletteringspropositionen för riksdagen kunna redovisa vad vi skall göra med inskolningsplatserna i framtiden. Långtidsarbetslösheten har sjunkit betydligt under 1986. Men fortfarande är långtidsarbetslösheten ett av de stora problemen. Det är också tråkigt att behöva konstatera att arbetsgivarna — varken de privata eller offentliga — anställer de långtidsarbetslösa. Även om läget på arbetsmarknaden har förbättrats för tredje året i rad, finns det orosmoln. Det är nödvändigt att fortsätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken och planera insatser så att det finns hög beredskap att möta förändringar. Regeringens budgetförslag när det gäller arbetsmarknadspolitiken har diskuterats ingående i debatten och kommer att göra det i fortsättningen också. Låt mig peka på några saker som jag tycker är särskilt viktiga. För det första får arbetsförmedlingen ytterligare 250 nya tjänster. De nya arbetsförmedlarna skall i första hand sättas in för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Tjänsterna i kombination med den redan beslutade utbyggnaden av ett databaserat platsförmedlingssystem bör ytterligare kunna förkorta vakanstiderna för lediga jobb och minska arbetslösheten. Satsningen på arbetsförmedlingen ter sig naturlig. Arbetsförmedlingen är i dag det främsta medlet för att förverkliga målen i arbetsmarknadspolitiken. Så måste det vara också i framtiden. Här i Sverige ser vi till skillnad från många andra länder inte arbetsförmedlingen som en passiv sluss, där lediga platser och arbetssökande passerar och i bästa fall förenas. Den svenska arbetsförmedlingen är unik i världen. Trycket på arbetsförmedlingen har ökat. Våra arbetsförmedlare sköter trots det sin uppgift på ett bra sätt. Förmedlarna är kunniga och engagerade och deras arbete betyder mycket för att omsätta arbetsmarknadspolitikens mål i praktisk handling. För det andra föreslås i budgeten att arbetsmarknadsutbildningen får resurser för 5 000 fler deltagare, jämfört med förra budgetpropositionen. Dessutom höjs utbildningsbidragen. Det högsta bidraget föreslås uppgå till 400 kr. per dag. För det tredje fortsätter satsningen på östra Norrbotten. De hittillsvarande erfarenheterna av försöksverksamheten är mycket goda och de beräknas fram t.o.m. januari 1987 ha skapat 150 nya varaktiga arbetstillfällen i kommunerna i Tornedalen. Regeringen återkommer med närmare redovisning och förslag i kompletteringspropositionen. För det fjärde höjs arbetslöshetsersättningens högsta nivå från 360 kr. till 400 kr. per dag fr.o.m. den 1 juli 1987. Det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs samtidigt från 120 till 140 kr. Herr talman! Det kommer att krävas stora insatser för att också i framtiden hävda sysselsättningen och skapa fler arbetstillfällen. En stor uppgift är också att skapa ett arbetsliv där ingen skall behöva riskera sin fysiska eller psykiska hälsa. På arbetet skall man kunna trivas och utvecklas. Vi strävar inte bara efter arbete åt alla. Lika viktigt är att skapa ett arbetsliv som verkligen är till för alla.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern vill framstå som alla goda gåvors 25 mars 1987 givare och huvudansvarig för att det ser så bra ut. Låt mig då först ta upp frågan om det ser så bra ut. Låt oss fundera litet grand kring varför det är en sådan skillnad, Anna-Greta Leijon, mellan den statistik över tillväxten i industrijobb som AKU visar och den som nationalräkenskapen visar. AKU visar 40 000, nationalräkenskapen 3 000. Hur många är det? Kanske sanningen ligger någonstans mitt emellan. Kanske sysselsättningsökningen som vi har haft är en sysselsättningsökning på fel ställe. Om vi tittar på det lilla diagrammet som jag har här, ser vi att nationalräkenskaperna och AKU följer varandra i stort sett fram till det tillfälle då man försämrade underlaget för AKU-mätningen. Då pep statistiken över industrisysselsättningsökningen upp, men nationalräkenskapen visar en annan utveckling. Systemet för nationalräkenskapen har mig veterligt inte ändrats, så det kanske inte är så bra som Anna-Greta Leijon tror att det är. Så var det med det. Sedan har vi framtiden. Långtidsutredningen har just lagt fram sitt betänkande. Den säger att svenska lönekostnader inte får stiga mer än 3 90 åren 1987-1990. Lars Heikensten säger: Något måste ske snabbt när det gäller att få ner lönekostnaderna. Har vi inte anpassat oss till omvärlden redan år 1988, faller tillväxten rejält och arbetslösheten ökar. Hittills har oljeprisfallet räddat oss. Det är svårt att se att något liknande skulle kunna ske igen. Så var det med den effektiva arbetsmarknadspolitik som Anna-Greta Leijon talar om att regeringen för och som har gett så goda resultat. Möjligen har den inte gett några resultat alls, utan förbättringarna som inte ens är säkra, när det gäller industrisysselsättningen kanske har skett på grund av oljeprisfallet. I fråga om regeringens faktiska arbetsmarknadspolitik blir man minst sagt förvånad när man tar del av de förslag som läggs fram och försöker förstå tankarna bakom dem. Regeringen avskaffar starthjälpen. Detta är en regering som normalt alltid talar om behovet av rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden och menar att det i sig skapar förutsättningar för flera människor att komma i arbete. På det här sättet tar man bort ett av de viktigaste medlen för att skapa rörlighet. Vad blir konsekvensen? Den blir ökad öppen arbetslöshet, eftersom det efter den 1 juli i år inte längre är möjligt för människor att på lika goda villkor flytta från arbetslöshet till arbete. Vart, Anna-Greta Leijon, har tanken bakom den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken tagit vägen?
Herr talman! Jag tycker att arbetsmarknadsministern alltför mycket stannar vid den analytiska delen. När jag bad om regeringens syn på sikt blev det inte särskilt mycket. Kvar står att man på socialdemokratiskt håll har föreslagit riksdagen åtgärder som gör att man försvårar en positiv utveckling på arbetsmarknaden. 33 Det enda Anna-Greta Leijon kan presentera ur budgetpropositionen här i kammaren som skulle vara lovvärt är att man föreslår 250 nya tjänster till AMS. Det är möjligt att de behövs, men jag tror att det är på fel ställe man sätter in dem. Vi får inte heller glömma bort att den stora satsning som sker t.ex. på datasidan och på nya rutiner när det gäller t.ex. stämplingen. Det skall väl ändå ge något extra arbetsutrymme. Enligt min uppfattning kommer det här till uttryck samma brist på fantasi som det fanns väldigt mycket av i den gamla sysselsättningsutredningen. Dess nästan enda budskap var ju: ”Fler tjänster till AMS, så har vi lösningen.” Även Anna-Greta Leijon talade i sådana termer för några år sedan då hon uppträdde här i kammaren som oppositionspolitiker. Vad är det huvudsakliga och avgörande skälet för att ta bort starthjälpen? Att inteckna löneutrymmet som finansministern har gjort genom arbetsgivaravgiftshöjningar — underlättar eller försvårar det avtalsrörelsen? Ni vill bromsa andel-i-vinst-systemet. Vad ger arbetsmarknadsministern för besked till de lokala fackklubbarna, som inget hetare önskar än att få utveckla ett sådant system? Sedan har vi den långsiktiga aspekten. Det handlar då om omstruktureringen. Det mesta skedde ju under en annan regering i slutet av 70-talet till glädje för oss alla, inte minst omstruktureringen på stålsidan. Därför förstår jag inte det försök till inteckning som gjordes. Arbetsmarknadsministern sade att inte minst sjukvården borde vara en möjlighet som man skulle kunna utveckla. Jag tror att vi där har en stötesten som ligger i att regeringen och socialdemokraterna själva hindrar utvecklingen. Man är så negativ till alternativa verksamheter i former som skulle kunna utveckla kreativitet och ge pedagogiska och vårdpolitiska rön. Sådana insatser görs ofta i de små sammanhangen, och de skulle kunna komma till sin rätt om man vore litet mera generös mot alternativa verksamheter i arbetslivet. Det står inte i konflikt med en aktiv arbetsmarknadspolitik och inte heller med att vi för överskådlig tid behöver en stor offentlig men effektiv sjukvårdssektor.

Herr talman! Om vårt land har ett mycket stort exportberoende, måste det väl vara en sårbarhetsaspekt av stora mått. Att öka detta exportberoende och göra landet ännu mer sårbart, det är vad det handlar om i den ekonomiska politiken. Man försummar totalt den svenska arbetsmarknaden och uppväxandet av en stabil svensk hemmamarknad. Det är så det blir när man följer kapitalets rörelser. Så några kommentarer om kunskap. Det är mycket bra med kunskap, men hur är det egentligen, ökar inte kunskapsskillnaderna i det här läget? Den kunskap som erbjuds när en omställningsprocess sker är ju mycket snävt företagsinriktad i dag och mycket litet framåtsyftande som en beredskap för andra och större omställningar. Förnyelsefonderna var en tanke som knappast har blivit någonting — det blevinte ens så mycket i fonderna som man tänkte. De skulle ha kunnat ge en bred grundutbildning åt de flesta som i dag har en låg kunskapsnivå. Men verkligheten på arbetsplatserna är att kunskapsskillnaderna ökar, och man — Prot. 1986/87:94 får göra akutinsatser. 25 mars 1987 Så funderar arbetsmarknadsministern över vad det är för problem i sjukvården och varför människor inte vill arbeta där. Hon berörde alla problem med lön och arbetstid men inte det som är A och O, nämligen personaltätheten. Det handlar om den kommunala ekonomin, som regeringen tillsammans med de borgerliga regeringarna har sparat på. Det är klart att landstingen i det läget har mycket svårt att klara en bra personaltäthet. Men nog är det väl så, arbetsmarknadsministern, att arbetsförmedlingarna — man förstärker ju nu deras serviceinriktning — om man inte har andra styrmedel kommer att vara oljan i det maskineri som ökar den regionala obalansen? Ett av regeringens mål är ju en form av regional balans. Ett annat mål är full sysselsättning. Men är det inte mängder av mål som direkt kolliderar med regeringens faktiska politik? Industripolitiken ger fritt fram för strukturomvandling, vilket innebär en koncentration som inte kan förenas med regional balans. Arbetsmarknadspolitikens serviceinriktning skjutsar ju folk till de överhettade områdena. Man styr ingenting. Så funderar man över att kommunerna i det här läget inte kan ge sysselsättning på hemorten. Då går arbetsförmedlingarna in och ser till, att folk kommer någon annanstans, till överhettade områden. Det är klart att vi skall ha ett arbetsliv utan fysiska och psykiska påfrestningar, men då krävs det faktiskt en annan fördelning mellan kapital och arbete, och det krävs makt åt de arbetande.

Herr talman! Jag anmälde mig medvetet rätt sent för att ytterligare en gång få höra Lars-Ove Hagberg. Jag ville nämligen ha ett litet grepp om det socialistiska alternativet, eftersom man har diskuterat det borgerliga. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon redogör för det socialistiska alternativet. Arbetsmarknadsministern tar upp sjukvården, som har svårt att få personal. Hon säger att det kanske beror på lönerna. Finns det ingen som helst samordning i regeringskretsen? När kommuner och landsting var kallade till finansministern för att diskutera kommunal ekonomi sades att indragningarna byggde på att lönerörelsen 1986 på det offentliga området skulle sluta på 0 90. Sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden, läkare m.fl. skulle icke få en enda procent. Med det som underlag förelade man riksdagen förslag om omfattande indragningar. Den socialdemokratiska regeringen har nu lagt fram förslag om indragningar inom hälsooch sjukvården på sammantaget närmare 10 miljarder kronor. Det sätter naturligtvis sina spår. Dessutom är de anställda inom hälsooch sjukvården utsatta för en mycket negativ debatt på alla håll. Samtidigt ser de hur äldreutvecklingen påverkar hälsooch sjukvården. Det kommer att finnas 70 96 fler människor som är 85 år och äldre år 2000 än det finns i dag. Detta kommer att ställa stora krav, och det måste bli ett omtänkande. Det ger ett konstigt intryck när arbetsmarknadsministern talar om detta. Ta upp ett samtal i regeringen vid nästa lunchberedning, och se till att folk fattar vad som är på väg att hända genom regeringens indragningar just inom hälsooch sjukvården!

25 mars 1987 Herr talman! Bengt Wittbom talar om att regeringen egentligen har misslyckats med allt i sin ekonomiska politik, och han försöker använda statistik från olika källor för att bevisa detta.

Det var inte så konstigt, eftersom det under de borgerliga åren försvann ungefär 150 000 industrijobb. Bengt Wittbom säger att det inte beror på regeringen att det har blivit bättre i Sverige, utan att det beror på att oljepriserna har fallit, att dollarkursen har förändrats osv. Och visst har de förändringarna bidragit väsentligt till den svenska ekonomins förbättring — det har vi från regeringens sida aldrig någonsin försökt dölja. Men det är inte bara fråga om tur, utan den ekonomiska politiken och politiken i övrigt i Sverige har inriktats på väsentliga samhällsfrågor, där kampen mot arbetslösheten och för sysselsättningen är en av de mest väsentliga. Det skulle annars, Bengt Wittbom, vara helt oförklarligt att Sverige framstår som en liten ö i världen, i stort sett det enda land i Europa som lyckats dra nytta av oljeprissänkningarna och de förändrade dollarkurserna, medan andra länder i Europa tydligen har levt i en annan värld. Nederländerna är ett av de länder som har en mycket hög arbetslöshet, inte minst en oerhört hög ungdomsarbetslöshet. I Nederländerna har det under våren förts en intensiv debatt om varför Sverige har lyckats, men inte Nederländerna, med att bekämpa arbetslösheten. Det har varit många journalister här, och både jag och andra har intervjuats. Man blev oerhört förvånad när jag i nederländsk TV förklarade att det är en väldig skillnad mellan en arbetslöshet på 2 och på 3 26. I Sverige tycker vi att det är en stor, politiskt avgörande skillnad, men det resonemanget förstod man över huvud taget inte. I nederländska tidningar har gjorts försök att beskriva varför Sverige har lyckats så pass bra, och en del av beskrivningarna är värda att lyssna till och fundera över, så att vi inte tappar bort det som är bra hos oss. Det står bl.a. följande: Sverige bedriver en aktiv sysselsättningspolitik. Utbildningen upphör inte i unga år utan är fortlöpande. Stat, fackföreningsrörelse och arbetsgivare samverkar nära med varandra. Det råder också en annan mentalitet. I Nederländerna står inkomstgarantin för de arbetslösa i förgrunden — i Sverige är det slutstycket. Vad det där handlar om är individens utveckling i alla tänkbara avseenden, samhällets demokratisering och förstärkning av varje arbetstagares position på arbetsmarknaden. Kanhända är det inte en idealisk, men det är en väl fungerande modell för en omsorgsstat. Denna sista mening är en ganska bra beskrivning. Det är inte idealiskt — det finns mycket vi vill ändra på. Därför driver vi från socialdemokratins sida ständigt på förändringar i samhället, men trots allt har vi en ganska väl fungerande modell för en omsorgsstat. Omsorg om människorna innebär att det inte räcker att erbjuda arbetslöshetsstöd, som man gör i många andra länder. 36 Det är inte, Bengt Wittbom, bara det låga oljepriset som har medverkat till att Sverige har en helt annan nivå på arbetslösheten än andra länder. Det är Prot. 1986/87:94 bl.a. den svenska arbetsmarknadspolitiken. 25 mars 1987 Både Elver Jonsson och Bengt Wittbom frågar varför regeringen har velat dra in starthjälpen. Tycker regeringen inte längre att rörlighet är bra? Jo, rörlighet måste till — rörlighet har alltid funnits och kommer att finnas i framtiden också. Regeringen gör en samlad bedömning av sin budget. Det är inte bara arbetsmarknadsdepartementets budget som är viktig för sysselsättningen — det vet vi som jobbar där mer än andra. Vi har i regeringen sagt att vi i år skall satsa mycket på regionalpolitik. Det gäller regionalpolitik i vid bemärkelse, inte bara den som industridepartementet står för. Det skall göras regionalpolitiska genomgångar i andra departement — framför allt inom kommunikationsdepartementet görs det stora satsningar. Vi har sagt att vi skall satsa mycket av nya pengar på forskning och utveckling. Vi har sagt att vi vill genomföra vissa sociala reformer, som delpension, förbättringar av sjukförsäkring och annat. Detta kostar naturligtvis pengar. En regering är en enhet, och den regering som vi nu har tar också allvarligt på samhällsekonomin.

En sådan ekonomi ; befrämjar inte i det långa loppet sysselsättningen. Därför är det naturligt att vi även när vi vidtar åtgärder som kräver utgifter ser på vad vi har haft tidigare. Minskningen av starthjälpen är en besparing. Det är klart att vi inom | arbetsmarknadsdepartementet har diskuterat detta ganska mycket, för vi tycker att rörligheten är naturlig på arbetsmarknaden. Vi har ändå gjort den bedömningen att någon stor olycka inte kommer att drabba Sverige för att vi drar in denna hjälp. På en del av bedömningarna som gjordes strax efter det att budgetpropositionen hade presenterats lät det inte bara som om glesbygden skulle förfalla totalt om starthjälpen försvann, utan även som om Volvo skulle flytta utomlands. Jag tror faktiskt att varken det ena eller det andra händer. Elver Jonsson förvånar mig oerhört mycket när han så energiskt argumenterar emot att arbetsförmedlingen skall få 250 nya tjänster. Jag har under hela det här året varit förvånad över att folkpartiet, som å ena sidan talar sig varm för en bra arbetsförmedling, å andra sidan kan komma med detta förslag. Arbetsförmedlarna behöver den här förstärkningen. Vad vi har gjort under de senaste åren är att omfattande förändra arbetsförmedlingarnas sätt att jobba. Det har varit nödvändigt. Under den processen har de i stort sett inte fått något tillskott på personal. Nu behöver de det verkligen. Börje Hörnlund ondgjorde sig över att jag vågade säga något om sjukvården och sjukvårdens personalproblem. Jag tycker att det är en fråga som angår oss alla och som är oerhört angelägen. När man diskuterar lönesättningen är det naturligtvis inte fråga om ett enda års avtalsuppgörelse, när man diskuterar arbetstider och arbetsförhållanden inte fråga om det som 37 just nu händer. Men naturligtvis har det förhållandet att sjukvårdssektorn i så stor utsträckning har varit dominerad av kvinnlig arbetskraft gjort att arbetsgivarna — trots att det i stora stycken har varit fråga om den offentliga sektorns arbetsgivare — inte har ställts inför samma krav som man har blivit utsatt för inom andra delar av arbetsmarknaden. Kvinnorna har haft en underordnad roll, har varit diskriminerade. Det är en del av effekterna härav som vi ser nu. Nu är tyvärr min taletid slut. Jag hann inte med alla repliker, men jag kanske får återkomma.

Herr talman! Det är faktiskt inte jag, Anna-Greta Leijon, som säger detta om oljepriserna. Det är departementsrådet Lars Heikensten, en av dem som arbetar nära regeringen och nära Anna-Greta Leijon. Tala med honom om detta, tycker jag. Han säger faktiskt: ”Hittills har oljeprisfallet räddat oss”. Från effekterna av en regeringspolitik som annars skulle ha skapat arbetslöshet, kunde han ha tillagt. Det säger han inte, men det är implicit. Så var det med den effektiva, framgångsrika politiken. Nästa frågetecken: Jag säger inte att nationalräkenskapens statistik över antalet nya industrijobb gäller. Men nu finns det två olika uppgifter och de skiljer sig radikalt ifrån varandra. Då måste man ställa sig frågan: Vad är det som är rätt? Är det 40 000 nya industrijobb eller är det 3 000? Jag frågar arbetsmarknadsministern: Vilken uppgift är riktig? Det finns tecken som tyder på att vi kanske inte har varit så framgångsrika. Att borttagandet av starthjälpen är en besparing vet vi. Bakgrunden till den står t.o.m. i propositionen, tror jag. Men det är en dålig besparing. Det är en jättedålig besparing, för den kommer att ätas upp av ökade kostnader för beredskapsarbeten, A-kassa och andra insatser. Jag har besökt ett antal länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar sedan budgetproposition lades fram. Detta är vad de tar upp, Anna-Greta Leijon: 1. Det här förslaget kommer att öka antalet arbetslösa och förhindra människor att gå från arbetslöshet till arbete. 2. Det är en fiktiv besparing, för kostnaderna faller ut på andra ställen. Sedan skall vi ta upp tankarna om lönerna i samband med inskolningsplatserna. Lars Ulander får vänta ett tag på att låna räknaren, för arbetsmarknadsministern behöver den först. 25 000 kr. är bidraget för sex månaders sysselsättning. Det är bidraget för lönekostnader; lön inkl. sociala avgifter. Det ger ett utrymme, Anna-Greta Leijon, på drygt 18 000 kr. för bidrag till den direkta lönen. Räknar man då på normalt arbetade antal timmar på sex månader, kommer man fram till att det blir ungefär 8-10 kr. under avtalsenlig lön. Det har vi fått bekräftat. Allmänna gruppen har träffat avtal med sin fackliga motpart på en nivå som ligger 8 kr. under avtalsenlig lön. Man kommer inte ifrån att även arbetsmarknadsministern och regeringen faktiskt syftar till sänkta ungdomslöner. Det tycker jag är jättebra. Men säg det då! Säg samma sak som ni säger när ni kallar parterna till överläggningar, tjat eller hot i departementet.

Prot. 1986/87:94 Herr talman! Jag lyckades tydligen göra arbetsmarknadsministern förvå 25 mars 1987 nad genom att kommentera folkpartiets ståndpunkt att inte tilltyka förslaget om ökat antal tjänster till AMS. Då uttryckte arbetsmarknadsmi = A7betsmarknadspolitinistern sin förvåning. ken, m.m. Jag hävdar, precis som regeringen, att vi behöver en bra arbetsförmedling. Det står inte i något motsatsförhållande till att man kan säga nej till en sådan här påplussning. Vad regeringen gör är att rycka undan det kanske bästa instrumentet när det gäller förmedlingsverksamhet — starthjälpen. Anna Greta Leijon talar om en samlad bedömning. Visst handlar det om det. Men det gäller också oppositionspartierna. Vi har gjort den bedömningen att viktigare än att öka antalet tjänster är att lägga mer på handikappade, mer på arbetsmarknadsutbildning och att göra en större insats beträffande lönebidraget. Det är vår samlade bedömning, och den vill vi hävda skulle kunna vara ett positivt inslag. Anna-Greta Leijon säger att regeringen är en enhet och att man har så mycket att ta hänsyn till. Det tolkar jag ändå som att hon kanske hade en annan bedömning än finansministern när det gäller just starthjälpen. Men det är min högst egna gissning. Låt mig säga det, herr talman. Jag fick inget svar på hur Anna-Greta Leijon ser på att regeringen har intecknat så stor del av det framtida löneutrymmet. Men det kanske kommer i nästa kommentar. Hon sade heller ingenting om varför regeringen så energiskt bromsar andel-i-vinst-system. Vad säger Anna-Greta Leijon till de lokala fackklubbarna som i detta fall tycker att man borde få stimulans i stället för att bromsas? Arbetsmarknadsministern säger också att det var en väldig oro på arbetsmarknaden 1976-1982, då socialdemokraterna inte satt i regering. Oron bestod främst i att Anna-Greta Leijon här i kammaren drev en tes att vi hade en för hög toleranströskel. Det sade hon när vi hade hälften så stor arbetslöshet i genomsnitt. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon: Är det tolererbart med denna långsiktiga ökning av arbetslösheten? Påståendet att antalet sysselsatta skulle öka väldigt mycket stämmer inte heller. Mellan 1980 och 1986 har ökningen i genomsnitt varit 20 000 netto, samtidigt som arbetslösheten mellan 1980 och 1986 netto har ökat med 31 000. Det är sanningen om den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Jag ondgjorde mig inte över något. Jag sade till arbetsmarknadsministern: Tala med Feldt och Sigurdsen innan arbetsmarknadsministern ondgör sig över situationen inom den svenska hälsooch sjukvården. 0 90 i löneökning för 1986 för sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden har inte varit någon bra grund att stå på, när regeringen säger att det skall ske en ökning med 3 20 framöver — varav den själv intecknat hälften. Vad det rör sig om är hederlig fördelningspolitik. Även sjukvårdsbiträden och sjuksköterskor skall behandlas på ett hederligt sätt. De gör ett mycket fint jobb. Det rör sig också om ett hederligt agerande mot gamla och sjuka. De som nu riskerar att komma i kläm är det snabbt växande antalet personer i 39 åldrarna 80-100 år, den generation som, oftast med tungt kroppsarbete, har byggt upp vårt välstånd. I sak behövs alltså en sjukvårdspolitisk debatt, men den bör inte föras på det sätt som Anna-Greta Leijon dragit i gång den. Med anslagen till regionalpolitik menar arbetsmarknadsministern de 400 miljoner som kommer skogslänen till del. Men i regeringens pressmeddelanden, där detta anslag kördes fram som en stor sak, finns inte ett ord om att regeringen samtidigt drar in 170 milj.kr. på Anna-Greta Leijons konto just till vägarna, pengar som i stor utsträckning har gått till skogslänen. Om man beaktar att regeringen under ett antal år har dragit ned väganslagen just till skogslänen mycket kraftigt kan man konstatera att regeringen med den nu föreslagna satsningen ändå inte har uppnått den nivå som vi hade på 70 och i början på 80-talet. Regeringen är mästerlig i marknadsföring — men det blir inga vägar av dess marknadsföring! Sammantaget kommer det tyvärr att bli ett sämre utfall för själva vägarna, eftersom en hel del av pengarna kommer att gå till broar. Lägg fram ett förslag, Anna-Greta Leijon, som innebär att arbetskraftssökande arbetsgivare i koncentrationsorter får betala allt som har med flyttning av arbetskraft till dem att göra. Då får de kanske litet större lust än de nu har att lägga verksamheten på andra ställen. Se till att Volvo och Saab inte får ett enda öre till sin raggning av arbetskraft till koncentrationsorterna.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att det inte är någon större skillnad mellan det som arbetsmarknadsministern och Börje Hörnlund säger om svårigheterna att få folk till sjukvården. Ni träter om variationer på samma tema. Ni förordar båda en kraftig neddragning av medel till kommunerna och en bantning av den kommunala sektorn, vilket måste drabba sjukvården. När det sedan gäller trätan mellan arbetsmarknadsministern och Bengt Wittbom måste jag faktiskt hålla med arbetsmarknadsministern. Nog är den här regeringen överlägsen vad gäller att förvalta det kapitalistiska samhället — helt överlägsen! Jag kan aldrig tänka mig att det skulle gå så lugnt till i vårt land, om vi under en borgerlig regering skulle få se antalet miljonärer, ja, även miljardärer, öka som nu. Hur skulle reaktionen vara om en borgerlig regering såsom den socialdemokratiska höll tillbaka lönerna och drog in pengar från kommunerna? Ja, jag skulle kunna dra upp område efter område där försämringar sker. Jag håller faktiskt med arbetsmarknadsministern — i det fallet är den nuvarande regeringen helt överlägsen. Sedan talar arbetsmarknadsministern om de regionalpolitiska effekterna av att det nu har gjorts en helhetsbedömning i regeringen. Den intressanta frågan är då, och den måste arbetsmarknadsministern svara på: Hurudan är den arbetsmarknadspolitik som hon själv företräder? — Hon säger exempelvis att rörlighet är ett viktigt moment inom arbetsmarknadspolitiken. Ja visst, så till vida att man kanske måste byta yrke under sin livstid, eftersom utvecklingen går mycket snabbt. Vi kan diskutera villkoren härvidlag. Men vad betyder rörlighet i dag? Jo, det betyder koncentration till överhettade områden, arbetsmarknadsministern! Och hur stämmer det med den totala regionalpolitiska synen inom regeringen att ingenting styrs från överhettade områden till utarmade områden? Regeringens arbetsförmedlingspolitik Prot. 1986/87:94 spelar, genom arbetsförmedlingarnas medverkan, en mycket negativ roll i 25 mars 1987 regionalpolitiskt hänseende. Många arbetsförmedlare som jag känner och RE gl FRE Se Höna Fa i a - 3 Arbetsmarknadspolitisom tillhör mitt parti är förtvivlade över att de i sitt arbete är tvungna — för att k en, m.m. fullgöra detta arbete — att skicka i väg människor från deras hemorter till överhettade områden. Jag måste ställa frågan: Råder det inte en kraftig motsättning mellan regeringens praktiska handlande och ibland mycket högtidliga mål? Den frågan kan gälla alla andra områden. Den praktiska verkligheten är i stort sett underordnad den stora kraft som inte kan ordna full sysselsättning, bra arbetsmiljö eller tillgodose andra krav som arbetarrörelsen genom tiderna har ställt.

Herr talman! Börje Hörnlund vill gärna diskutera sjukvården, men den får inte diskuteras på det sätt som jag vill. Om Börje Hörnlund har som utgångspunkt för debatter och diskussioner att bara hans diskussionsinlägg är värda någonting, tror jag att ganska få vill prata med honom. Jag har tagit upp sjukvården ur kvinnoperspektiv. Jag tror att det är helt riktigt att göra det, och jag tänker fortsätta med det. Kanske en del av de kvinnor som jobbar i sjukvården exempelvis tycker att ordningen när det gäller inflytande över verksamheten inte är den bästa. Vi vet att det finns en hierarki inom sjukvården. Vi vet att många sjukvårdsbiträden inte får den arbetstid som de vill ha. Glöm inte kvinnoperspektivet i sjukvården, Börje Hörnlund, om det skall vara en seriös debatt om de här problemen. Elver Jonsson gissar — och jag kan tala om att han gissar fel. Det är faktiskt inte den grymme finansministern utan jag som har föreslagit att vi skall göra besparingar på starthjälpen i det besparingsalternativ som vi från arbetsmarknadsdepartementet måste ställa upp med. Jag har gjort det trots att jag nästan är uppvuxen med rörlighetsfilosofin, eftersom också jag har arbetat så länge på arbetsmarknadsdepartementet. Precis som Bengt Wittbom är jag ofta ute och träffar arbetsförmedlare och har mött precis den här motreaktionen från dem. Jag förstår att det för dem i deras arbete naturligtvis har varit bra med starthjälpen. Men det är trots allt bara en liten del av dem som flyttar här i landet som gör det med hjälp av starthjälpen. Dessutom tror jag faktiskt att den här flyttningen av människor i vissa fall skulle behöva analyseras också utifrån andra perspektiv. Vi har problem även i storstäderna med utslagning, långtidsarbetslöshet, med vissa grupper av människor som har sociala problem och handikapp. När jag har varit ute och diskuterat frågan om starthjälpen har jag faktiskt fått de här problemen belysta ur en helt annan vinkel av folk i Göteborg, som har sagt: Vi kommer aldrig att kunna lösa arbetsmarknadsproblemen för de utslagna människorna om vi ständigt tillförs nya friska. Våra Göteborgsungdomar med ett och annat problem måste få en chans på arbetsmarknaden. Det finns alltså många sätt att se på dessa frågor. Jag tror inte att det blir någon katastrof när vi avskaffar starthjälpen, Bengt Wittbom. Jag tror att en mycket stor del av den besparingskvot som vi skall uppnå kommer att täckas 41 genom borttagandet av starthjälpen. Men vi har också från arbetsmarknadsdepartementet för säkerhets skull sagt, vilket framgår av budgeten, att det ur vår synpunkt är mycket viktigt att följa effekterna av indragningen av starthjälpen. Vi kan inte helt bortse från att den kan få vissa negativa följder, och därför skall vi mycket noga följa vad som händer. Varje besparing inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde medför naturligtvis negativa effekter. Det är självklart, eftersom vi inte har några pengar som ligger och skvalpar i onödan. Men vi har gjort den samlade bedömningen att effekterna blir marginella. Sedan är det faktiskt inte så, Bengt Wittbom, att jag säger en sak här och en annan när jag träffar parterna för att diskutera inskolningsavtalen. Jag har sagt att det är deras skyldighet att avgöra hur hög lönen skall vara. Varken genom beräkningar eller på annat sätt har vi angett vilken lönen skall vara. De siffror som Bengt Wittbom anförde i sina räkneexempel skulle kunna räknas fram på många olika sätt: När beräknar man att si och så många platser skall komma till och inom vilka avtalsområden skall tyngdpunkten ligga? Det går inte att genom beräkningar bakvägen få fram de resultat som Bengt Wittbom här redovisade. Andra — speciellt på arbetsgivarsidan — har gjort sina beräkningar och kommit fram till precis motsatta resultat. För mig har det hela tiden i dessa diskussioner med arbetsmarknadens parter, både nu och tidigare, varit viktigt att säga att för ungdomarnas skull behöver vi utnyttja hela arbetsmarknaden. Ungdomslagen har många fördelar och har varit mycket bra. Men den har omfattat bara en del av arbetsmarknaden. Det var från början min uppfattning att vi måste bredda insatserna. Vi måste använda den privata arbetsmarknaden, och de privata företagen måste ställa upp och göra sin insats för ungdomarna. Därför blev jag mycket glad — och jag tror att många blev det med mig — när vi förra året ändå fick signaler från parterna att man var beredd att ställa upp på dessa inskolningsplatser. Jag har varit besviken, och jag har talat om det på många sätt. Jag har nu ställt kravet till parterna att de före den 10 april skall redovisa om de lyckats komma fram till dessa avtal. Annars får vi använda pengarna på annat sätt. Som jag sade nyss är det intryck jag nu fått att det börjat lossna. Det har under den senaste tiden kommit fram en rad avtal. Det är min förhoppning att vi i varje fall skall kunna få avtal på så många delar av den privata arbetsmarknaden att ungdomarna kommer att känna att detta faktiskt är en praktisk möjlighet för dem. Men jag vill erinra om att arbetslösheten bland ungdomar under 20 år skulle ha kunnat vara betydligt lägre än den nu är, om dessa inskolningsplatser hade kommit till när riksdagen ville ha dem. Elver Jonsson tog i en bisats upp ett problem som naturligtvis behöver diskuteras ganska ingående, nämligen löneutvecklingen. Han frågade om det inte blir stora problem när vi redan har intecknat 1,3 26 av löneutrymmet för nästa år. Jo, det är självklart att det kommer att påverka avtalsrörelsen. Det måste göra det. Men bakom dessa förändringar av arbetsgivaravgiften döljer sig sociala reformer, som LO-kollektivet har kämpat länge för att uppnå: rättvisa när det gäller sjukförsäkringen, borttagande av den gamla klassklyftan, och höjning av arbetslöshetsersättningen. Det har alltid varit så när det gäller samarbetet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen att vi gemensamt måst genomföra denna typ av reformer, under motstånd från de — Prot. 1986/87:94 borgerliga och ofta under motstånd från arbetsgivarna. Det kommer vi 25 mars 1987 förmodligen att fortsätta att göra. Inom LO, som skall förhandla, är man naturligtvis medveten om att detta kommer att påverka utrymmet för lönehöjningar. Självfallet är det så, men man har inte på annat sätt kunnat avskaffa gamla klassorättvisor, och då väljer man denna väg, medveten om vad den innebär. Det har diskuterats mycket om vad som hänt på arbetsmarknaden nu och vad som hände under tidigare konjunkturuppgångar. Inte minst Elver Jonsson har anfört olika siffror. Man kan naturligtvis beskriva vad som händer på arbetsmarknaden på många olika sätt. Det vanligaste i dessa diskussioner är att man anför siffrorna för arbetslösheten. Men dessa speglar ändå bara en del av utvecklingen på arbetsmarknaden. För att få en riktigt bra bild av vad som händer på arbetsmarknaden måste man titta även på andra saker. Hur många är sysselsatta, hur många är i arbete, hur stor är frånvaron, hur ser arbetstiderna ut och vilken är fördelningen mellan heltidsoch deltidsarbetande? Om man gör sådana jämförelser upptäcker man ganska intressanta saker. Antalet sysselsatta har ökat mycket snabbt under de senaste åren. Om man jämför denna konjunkturuppgång med den som Elver Jonsson så gärna talar om, nämligen den som vi hade 1978-1980, finner man att sysselsättningsökningen nu varit mycket kraftig. I arbetstimmar räknat har sysselsättningsökningen under den här konjunkturuppgången varit nio gånger så stor som under konjunkturuppgången i slutet av 70-talet. Man kan säga att den kvalitativa förbättringen av läget på arbetsmarknaden speglas i detta tal.